Herr talman! Jag vill bara säga till herr Nordgren att efter hans tal om Söderhamn såsom tillväxtcentrum kanske man inte behöver någon lokalisering dit, utan Söderhamn klarar sig ändå. Herr Nilsson i Tvärålund talade om flyttningen av arbetstillfällen och sade att man inte skall flytta arbetare. Jag vill då säga att i konsekvens med flyttningen av arbetstillfällen får man också en flyttning av arbetstagare. Vad jag försöker tala om för herr Nilsson i Tvärålund är att det finns en koppling mellan dessa två saker.

Herr talman! Allra först vill jag instämma i det anförande som herr Eriksson i Arvika höll i debattens början. Därefter kan jag fatta mig kort genom att jag bara skall ta upp ett par detaljfrågor i detta stora komplex. Även om folkpartiet i princip har accepterat detta förslag, finns det en del detaljpunkter, där vi har litet avvikande mening. Det har kommit till synes i några reservationer. Även om utskottet har strävat efter att uppnå största möjliga enighet, har det ändå blivit 15 reservationer. Jag vill tala om reservationen 8 och ett särskilt yttrande som vi har. Reservationen 8 gäller flyttningen av skogshögskolan till Umeå. Även om vissa skäl kan anföras för en flyttning av skogshögskolan till Umeå, vilka herr Nilsson i Tvärålund redovisade i sitt anförande, anser dock vi reservanter att de övervägande skälen talar emot Umeå som lokaliseringsort. Jag skall endast nämna ett par av skälen.

Denna forskningsverksamhet har sin tyngdpunkt i södra Sverige, och om förläggningen skall ske till Umeå, blir man troligen tvungen att skapa ett nytt forskningscentrum i södra Sverige, bl.a. därför att många av proverna på sjukdomar och skadeinsekter måste vara i laboratoriet inom tio timmar, och det är inte möjligt med alltför långa transportvägar, vilket det skulle bli till Umeå. Ett annat skäl som talar emot att man nu skulle besluta om förflyttning till Umeå är det förhållandet att en utredning pågår om skogshögskolans framtida organisation. Det är skogshögskolans styrelse som i samverkan med representanter för skogsindustrin håller på med en intern utredning som är avsedd att i sin tur ge basmaterial till en fullständigare utredning om hur den högre utbildningen på detta område för framtiden skall se ut. Först därefter, anser vi, kan man ta ställning till om verksamheten skall förläggas till Umeå — eller till Linköping som på s. 126 i propositionen nämns som ett tänkbart alternativ. Jag nämnde inledningsvis att skogshögskolans lärarkollegium utgivit en promemoria. I den redovisas också olika tänkbara alternativ till den föreslagna lokaliseringen till Umeå. Man motsätter sig alltså inte i princip utlokaliseringen. Ett av alternativen — kallat alternativ A — innebär att 85 tjänster nu tilldelas Umeå, att alla institutioner med tillämpad skoglig forskning lokaliseras till Garpenbergsområdet, förslagsvis Hedemora, medan de naturvetenskapliga institutionerna lokaliseras till Ultuna för samverkan med lantbrukshögskolans motsvarande institutioner. — Det är alltså nämnt som ett tänkbart alternativ. I fyrpartimotionen 1295 har de här berörda problemen tagits upp. Man påpekar att existerande forskningssamband mellan skogshögskolan och en rad andra forskningsinstitutioner i Stockholm—Uppsala-området bryts. Utnyttjandet av ett stort antal fältförsök i södra och mellersta Sverige försvåras och fördyras, osv. I motionen yrkas att i en första omgång 82 av skogshögskolans tjänster flyttas till Umeå men att frågan om skogshögskolans lokalisering i övrigt uppskjutes ett år i avvaktan på utredning om högskolans organisation och verksamhet — främst då i fråga om forskningen. Reservationen 8 ansluter sig till dessa synpunkter och förslag, och jag yrkar bifall till den reservationen. Vidare har vi till utskottsbetänkandet fogat ett särskilt yttrande — det är herr Eriksson i Arvika, herr Nordgren och jag som har gjort det — beträffande förläggningsort för ”domänverket. Vi har biträtt förslaget att domänverket lokaliseras till Borlänge—Falun-regionen, men vi vill understryka att vi gjort det uteslutande av regionalpolitiska skäl. Det finns nämligen enligt vår mening ett starkt sakskäl som talar emot denna lokaliseringsort, nämligen det, att man frångår den av utredningen förordade — och av propositionen godtagna — principen att verken vid utflyttningen bör sammanhållas i grupper med inbördes naturlig samband. Herr Fagerlund har ju också starkt understrukit detta. Om man i detta fall följt denna princip skulle domänverket ha placerats i Jönköping, dit skogsstyrelsen och lantbruksstyrelsen flyttas. Dessa tre verk utgör nämligen ett typiskt exempel på grupper med s.k. ”inbördes naturligt samband” och som nu kommer att få svårigheter med den nödvändiga kommunikationen verken emellan. I medvetandet om kollisionen mellan dessa båda synpunkter — den regionalpolitiska och verkens minskade funktionsduglighet — vill vi genom vårt särskilda yttrande framhålla: 1. De regionalpolitiska skälen är så starka att Kopparbergs län måste komma i fråga som lokaliseringslän för en sammanhängande del av den statliga förvaltningen även när nästa etap för utlokalisering övervägs. 2. Om det i sådant sammanhang visar sig möjligt bör enligt vår mening domänverkets lokalisering i nära anknytning till lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen tas upp till förnyad prövning.

Herr talman!

Det är gott och väl att detta förslag har kommit nu, men det är att beklaga att det kommer vid denna sena tidpunkt, alldenstund diskussionerna i vårt land angående den regionala obalansen pågått sedan avsevärd tid tillbaka. Centerpartiet har sedan länge arbetat för lokalisering av statliga ämbetsverk, institutioner och företag till andra orter än Stockholm. Det hade varit tacknämligt, om regeringen på ett tidigare stadium beaktat den här problemställningen. Då hade förhållandena i dag inte behövt vara så olidliga som de nu har blivit, speciellt i våra storstadsregioner. Vad avser centerpartiets principiella inställning till proposition nr 29 har herr Nilsson i Tvärålund tidigare redogjort för denna, och jag instämmer helt i det första anförande han höll här. Jag vill för min del något uppehålla mig vid valet av orter. Liksom den lokaliseringsdelegation som har förberett propositionen har departementschefen framhållit det regionalpolitiska syftet med förslaget. Tyvärr måste man konstatera, som centern säger i sin partimotion, att den alldeles övervägande delen av omlokaliseringen har inriktats på orter i förhållandevis centrala områden. Mindre än tredjedelen av lokaliseringsenheterna och något mer än fjärdedelen av befattningarna har fördelats till orter inom det allmänna stödområdet, där regionalpolitiska åtgärder måste anses mest angelägna. Andra områden som också har stort behov av en aktiv regionalpolitik har helt förbigåtts, t.ex. Kalmar—-Nybro—-Emmabodaregionen, Kristianstad—Hässleholmsregionen och Skövde—Skara—Falköpingsregionen för att ta några exempel. Man måste också tyvärr konstatera att propositionen i vad avser den regionalpolitiska utformningen är långt mindre tillfredsställande än lokaliseringsdelegationens betänkande var. Propositionen framhåller helt riktigt att expansiva tätorter i olika delar av landet torde vara en förutsättning för att folk i glesbygden skall kunna erbjudas möjligheter att inom inte alltför orimliga avstånd få tillgång till kvalificerad service. Förslagen i propositionen tillgodoser dock icke dessa syften. Lokaliseringarna till allmänna stödområdet gäller utöver Sundsvall endast Luleå, Umeå, Östersund och Borlänge och i samtliga fall i begränsad omfattning. Regeringen har i statsverkspropositionen 1969 och i lokaliseringspropositionen förra året framhållit att ett begränsat antal livskraftiga stadsregioner borde få utvecklas till s.k. storstadsalternativ, dvs. orter eller regioner som erbjuder goda lokaliseringsbetingelser och sådan verksamhet som hittills har varit lokaliserad framför allt i storstadsområdena. Enligt regeringens uttalanden skulle man inrikta sig på regioner, som redan nu har ett så stort befolkningsunderlag, att de med rimliga insatser kan erbjuda förutsättningar, som är något så när likvärdiga med storstädernas i fråga om kommunikationer, differentierad arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter och kvalificerad service som herr Fagerlund nyss talade om.

Till följd härav ansågs Norrköping och Sundsvall vara attraktiva alternativ till storstäderna, och för Gävle anfördes det gynnsamma läget i förhållande till Stockholm. Samtidigt som alltså delegationen å ena sidan föreslår huvuddelen av omlokaliseringarna till Norrköping, Sundsvall och Gävle konstaterar den å andra sidan att de största regionalpolitiska problemen finns i skogslänen. Detta skulle motivera att viss statlig verksamhet lokaliserades även till orter i dessa landsdelar, varför också Luleå, Umeå, Östersund, Falun—Borlänge och Karlstad föreslogs som lokaliseringsorter, fast i mindre utsträckning. Denna bakvända regionalpolitik har alltså blivit ytterligare markerad i propositionen, där också Uppsala, Eskilstuna och Jönköping hör till förslagslistan på lokaliseringsorter, trots att dessa orter liksom Norrköping knappast kan sägas ha störst behov av regionalpolitiskt stöd av detta slag. Naturligtvis måste dessa lokaliseringsorter ha en viss storlek. Men som jag nyss nämnde, och jag vill återigen understryka det, finns inga systematiska undersökningar som grund för en bedömning. Det är anledning befara att sådana grunder inte heller kommer att finnas med i det regionala handlingsprogram för hela landet som vi väntar från regeringen till nästa års riksdag. En optimal bebyggelsestruktur för hela landet måste, som vi ser det inom centern, vara en angelägen regionalpolitisk målsättning. Denna måste baseras på tätorter i olika storleksgrader med god spridning; förslagen i propositionen har inte denna effekt. Centra i länen liksom andra utvecklingsorter torde härvid få tillmätas stor betydelse. Men dessa måste finnas inom räckhåll för så många människor som möjligt om det regionalpolitiska syftet skall kunna tillgodoses. Härvidlag måste lokalisering av statlig verksamhet vara ett väsentligt regionalpolitiskt medel och inriktas på områden som är just regionalpolitiskt angelägna. Det krävs då omvända proportioner mot vad som föreslås i propositionen 29. Som sammanfattning vill jag säga att även om vi från centerns sida i utskottet i huvudsak har ansett oss kunna godta de i propositionen framlagda konkreta ortsförslagen vill vi ändå betona angelägenheten av de principiella synpunkter som jag här redogjort för. Jag vill också understryka att följande etapper i omlokaliseringarna så långt möjligt bör inriktas på orter i regionalpolitiskt angelägna områden. Med det jag här har anfört, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 i inrikesutskottets betänkande nr 15. I anslutning till detta yrkande vill jag också yrka bifall till reservationen 4, I denna reservation har jag i direkt konsekvens med mitt resonemang här tidigare förordat, att lantbruksstyrelsen förlägges till Kristianstad—Hässleholmsregionen. Det föreligger här både regionalpolitiska och jordbrukspolitiska skäl som framgår av motion 1236. Jag nöjer mig, herr talman, med detta yrkande om bifall till reservationen 4. Herr Henmark kommer att närmare beröra motionen. Till sist vill jag säga till herr Fagerlund att mitt förslag att förlägga lantbruksstyrelsen till Kristianstad—Hässleholmsregionen ju skulle vara en början, om det är så att lantbrukets organisationer skall flytta ut fler enheter. Då tycker jag att mitt förslag kunde vara en utmärkt grund att bygga på.

Herr talman! Vid de många uppvaktniingar, personliga och skriftliga, som gjorts hos inrikesutskottet i samband med behandlingen av den föreliggande propositionen och som torde närma sig eller rent av vara rekord på detta område i riksdagen, har vissa uppfattningar jämt och ständigt återkommit. Om dessa har vederbörande enligt min uppfattning varit rörande eniga och jag vill därför i korthet redovisa några av dem. 1. Utredningen har betecknats som hafsig och dåligt underbyggd. 2. Stora brister i utredningen har påtalats av remissinstanserna utan resultat. 3. Propositionen lider av samma brister som utredningen. Remissinstansernas i många fall väl underbyggda yttranden har i de flesta fall helt nonchalerats. 4, De samhällsekonomiska och företagsekonomiska faktorerna har icke analyserats eller beaktats. 5. Effektivitetskravet inom förvaltningarna har icke gjorts till föremål för granskning och myndigheternas förutsättningar att fungera på den nya platsen har heller inte analyserats. 6. Kontakterna och samarbetet med de myndigheter som skall flytta ut har varit praktiskt taget obefintliga. 7. Kontakterna med personalorganisationerna har förbisetts. 8. Såväl från personalhåll som från myndigheterna har det redovisats en positiv inställning till utflyttning som sådan, men kritiken har samstämmigt riktat sig mot handläggningen av ärendet. 9. Inom ett flertal av verken pågår det utredningar om rationaliseringar som bl a. tar sikte på delegering av verksamheten till platser utanför Stockholm, men någon hänsyn till dessa utredningar har inte tagits vare sig från utredningsmannens sida eller från propositionsskrivarnas sida, 10. Kontakten med de lokala myndigheterna på de orter till vilka de olika verken skall lokaliseras har varit bristfällig och några undersökningar om förutsättningarna för dessa orter att ta emot verken och vad detta kräver i fråga om lokaler och bostäder har inte gjorts. 11. Samstämmiga krav från alla parter, myndigheter som personalorganisationer, har varit: ytterligare utredning innan beslut fattas. 12. De företagsdemokratiska principerna samråd, samverkan, medinflytande, som statsmakterna i olika sammanhang uttalat sig för, har också åsidosatts. Herr talman! Det var en lång lista — och dyster — men jag har ansett att det är utskottets skyldighet att på något sätt inför kammaren redovisa det som vi har fått ta del av i samband med nämnde uppvaktningar. Alla dessa sakskäl, väl underbyggda, som har framförts i remissvar, i skrivelser, i uppvaktningar, i demonstrationer m.fl. aktiviteter, har såväl i utskottet som här i dag avfärdats med att den regionalpolitiska målsättningen kräver den lokalisering som föreslås. Jag skulle vilja påstå att vi alla är överens om att de regionalpolitiska skälen måste tillmätas stor betydelse. Även de myndigheter och den personal som nu är föreslagna för utflyttning är, som jag tidigare sade, eniga med oss om detta. Det finns alltså, vill jag påstå, på alla håll en positiv inställning till principerna, vilket borde ha givit möjlighet till en positiv inställning även i det enskilda fallet, om frågan handlagts på ett riktigt sätt. Men så långt, herr talman, att man av hänsyn till den regionalpolitiska målsättningen får göra våld för sakskäl, för att inte säga sunt förnuft, kan många med mig icke sträcka sig. Detta har också resulterat i att jag undertecknat ett stort antal reservationer, som jag anser vara sakligt väl underbyggda, även om jag är ensam om en del av dem, Herr talman! Låt mig nu övergå till att i korthet beröra några av dessa reservationer. I reservation nr 3 har herr Nordgren och jag föreslagit att lokaliseringen av sjöfartsverket skall bli föremål för ytterligare utredning innan beslut fattas om var verket skall förläggas. Att sjöfartsverkets kontakter ligger inom sjöfartsnäringen är det väl ingen som bestrider. Då faller det sig för oss också helt naturligt att verket förlägges inom ett område, där dessa kontakter och ett samarbete underlättas. Och vi har två områden som står i särklass när det gäller anknytning till sjöfartsnäringen, och det är Stockholmsoch Göteborgsområdena. Här har sjöfartsnäringens organisationer sina säten, här finns rederier, varv, leverantörer av utrustning och materiel till sjöfartens bedrivande, intresseorganisationer, personalorganisationer av skilda slag m.m. Och om nu sjöfartsverket skall flytta från Stockholm, som vi går med på, så bör det i rimlighetens namn flytta till det andra området i vårt land, där sjöfartsnäringen har sin tyngdpunkt, nämligen Västkusten. Vi anser dock att en lokalisering till Göteborg inte är lämplig — och denna uppfattning är grundad på regionalpolitiska hänsyn — utan vill förorda en trakt i närheten av Göteborg. De orter som vi har pekat på och som vi anser att utredningen bör titta på är Uddevalla och Kungsbacka. Båda har behov av lokaliseringsobjekt och båda ligger på sådant avstånd från den västsvenska centralorten för sjöfartsnäringen, att kontakterna och samarbetet kan underlättas, Några ord om arméns tekniska skola, beträffande vilken jag är ensam om en reservation. Inom armén pågår sedan en tid tillbaka en utredning om att sammanslå den tekniska utbildningen till en gemensam utbildningsanstalt inom landet. Den är nu uppdelad på ett antal specialskolor. Genom en sådan sammanslagning beräknar man kunna göra besparingar med avsevärda belopp på bl.a. löneområdet. Enligt direktiven undersöker utredningen ett antal platser lämpliga som lokaliseringsorter för att kunna komma fram till en gemensam skola. Det är vissa krav som måste tillgodoses lokaler — materieltillgång, belägenhet med tanke på att skolan skall kunna maximalt utnyttjas även vid mobiliseringsoch krigsplanläggning. Östersund hör icke till dessa orter. Staden uppfyller icke de uppställda kraven. Men utan att ta hänsyn till dessa faktiska förhållanden föreslår man nu att skolan skall förläggas dit. Och detta gör man innan riksdagen ens har tagit ställning till om skolan skall sammanföras till en enhet och till hur den i övrigt skall organiseras. Här bestämmer alltså riksdagen var en utbildningsanstalt skall ligga, innan riksdagen har tagit ställning till frågan om skolan över huvud taget skall komma till. Samma förhållande gäller förvaltningsskolan, som riksdagen inte heller har tagit ställning till. Enligt den utredning inom armén som jag tidigare nämnde kan inte teknikerutbildningen sammanföras till en enhet därest inte orten dit den skall lokaliseras fyller vissa krav. Och dessa krav kan, som jag sagt tidigare, icke tillgodoses i Östersund. Det militärområde där Östersund ligger saknar nämligen signalmateriel, stridsvagnsmateriel och luftvärnsmateriel. Man måste då enligt utredningen gå in för en delad skola, och gör man det så försvinner de rationaliseringsvinster som man räknat med att kunna göra. Jag instämmer helt i vad som sagts tidigare om att Östersund har stort behov av lokaliseringsobjekt. Staden har också goda förutsättningar att erhålla andra militära enheter, men den här föreslagna är icke lämplig. Herr talman! Jag går därefter över till domänverket. Även därvidlag har jag blivit ensam om att reservera mig. Som en av principerna för utlokalisering av statliga verk anger departementschefen på s. 125 i propositionen att myndigheter som har behov av samarbete eller bedriver likartad verksamhet bör sammanföras till grupper. Denna princip är riktig och logisk. Men hur har den tillämpats i det här förslaget? Ingen kan väl bestrida att domänverket, skogshögskolan och skogsstyrelsen har behov av nära samarbete och bedriver likartad verksamhet. Men för att absolut slå ihjäl principen och göra våld på logiken har man lokaliserat domänverket till Borlänge, skogshögskolan till Umeå och — för att tydligen erhålla största möjliga spridning inom landet — skogsstyrelsen till Jönköping. I reservationen 7 har jag följt upp en trepartimotion om att domänverket lokaliseras till Jönköping, som är centralt beläget inom den södra koncentrationen av verkets skogsbruksområde. Likaså har domän verket huvuddelen av sina jordbruksegendomar inom den sydligare delen av landet. Genom en lokalisering av domänverket till Jönköping skulle man få ett administrativt skogsoch jordbrukscentrum, och detta skulle överensstämma med principen om gruppvis utflyttning. I reservationen 8 har vi reservanter föreslagit att undervisningsdelen av skogshögskolan i enlighet med propositionen flyttas till Umeå. Skogshögskolans lokalisering i övrigt — det gäller främst forskningen — bör göras till föremål för ytterligare utredning i samverkan med den utredning som pågår inom skogshögskolan. Skogshögskolans forskningsverksamhet har nämligen blivit mycket bristfälligt belyst, såväl av utredningen som vid remissbehandlingen, då inga forskningsinstanser av betydelse i skogliga forskningssammanhang har givits tillfälle att framföra sina synpunkter. Underlaget för att flytta skogshögskolans forskningsdel måste enligt vår uppfattning ytterligare belysas innan beslut om lokaliseringsort fattas. Herr talman! Som jag tidigare sagt har stark kritik riktats från flera håll mot den utredning som föregått förslaget om utlokalisering av statliga verk. Kritiken har helt naturligt — så är det alltid — i en del fall skjutit över målet, men jag måste säga att den i många fall varit berättigad.

Personalens framförda synpunkter har, måste jag säga, helt nonchalerats och förbigåtts. Det påminner tyvärr, tycker jag, om gångna tiders livegenskap, då den anställde hade att vad gällde arbete, arbetsplats och bostad rätta sig efter godsägaren och vad han bestämde. Vi är övertygade om att man genom samverkan med berörda myndigheter och personal, som skall utlokaliseras, kan skapa en positiv inställning till utflyttningen. Detta är mycket viktigt. Det har tyvärr misslyckats i denna omgång. I reservationen 14 av herr Nordgren och mig har vi yrkat att den parlamentariska utredning som föreslås skall få i uppdrag att med förtur pröva även det nu aktuella förslaget och komma med ändringar om utredningen finner anledning föreslå sådana. Detta innebär inte att alla de fattade besluten skall rivas upp, men med de brister som är obestridliga i det utlokaliseringsbeslut som vi nu går att fatta, måste det vara rimligt, om starka skäl framkommer för en ändrad lokalisering för något verk, att utredningen får rätt att ta upp dessa. Vi anser också att de samhällsekonomiska och budgetmässiga konsekvenserna måste belysas och tillmätas betydligt större vikt än vad som hittills skett. Detta är ett verksamhetsområde som den fortsatta utredningen måste ägna den allra största uppmärksamhet liksom också möjligheterna, som jag tidigare sagt, att flytta ut delar av funktioner och statliga verk. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 och 14. Låt mig så till slut med några ord bemöta herr Fagerlund då han bl.a. säger att ”det är vi som politiker som måste ta ansvaret”. Det är ingen som ifrågasätter detta. Det är fullt klart. Men sedan säger han att om vi skulle rätta oss efter personalen, skulle vi råka i en ohållbar situation. Högst 25 procent av personalen inom något verk, säger han, har varit positiv till utflyttningen. Skulle vi rättat oss efter de anställda hade det aldrig blivit någon utflyttning. Herr talman! Jag är inte alls övertygad om det. Som jag sade tidigare finns det en positiv principiell inställning. Om man verkligen samarbetar och samråder tror jag det skulle gå mycket väl att skapa en positiv attityd och en positiv inställning till en sådan utflyttning. Frivillighet eller icke frivillighet för den enskilde då det gäller hans flyttning — där tar herr Fagerlund som tidigare upp SJ som exempel. Jag tycker inte att det är jämförbart. Den som anställes inom ett statligt verk som SJ eller andra, vet när han anställs att han har skyldighet att flytta upp till Umeå eller vart det nu gäller, om verket kräver detta. Men vi vet också att det i de allra flesta fall — jag har personlig erfarenhet på området — går att få fram frivillig personal till sådana kommenderingar och sådana tjänstgöringar, längre eller kortare. Här är det emellertid fråga om något helt annat. Här är det fråga om att flytta hela det verk, hela den arbetsplats där vederbörande tagit anställning, att flytta hela personalen när den dock rotat sig fast inte bara arbetsmässigt utan vad gäller familj, bostad, engagemang utanför arbetet osv. Här skall alla flyttas på en gång, och det är, som sagt något helt annat. Reservationerna 5, 7 och 8 var de reservationer som herr Fagerlund främst ansåg vara mer eller mindre tokiga. Herr Fagerlund sade när det gäller domänverket att det är fel synsätt att diskutera ett enskilt verk. Det kan jag inte instämma i. Nog måste man diskutera det enskilda verket, de sakskäl och de faktiska förhållanden som sammanhänger med verkets utlokalisering till en viss ort. Det skulle väl vara orimligt om man gick förbi detta. Men jag anser också att man kan göra detta och få fram en utflyttning. Sakskäl och regionalpolitisk målsättning bör inte vara och är inte på något sätt oförenliga. Om reservationen 14 angående ändringar i det nu framlagda förslaget säger herr Fagerlund att sådana ändringar enbart skulle förlänga ovissheten för personalen. Ja, det kan jag hålla med om — om jag inte är fel underrättad resonerar även den dödsdömde som sitter i sin cell så att vissheten är bättre än ovissheten, Men jag kan inte finna att det i detta fall skulle skapas så besvärliga förhållanden att man inte skulle kunna ompröva förslaget om man finner sakskäl tala för detta.

Herr talman! Utflyttningen av statlig verksamhet har diskuterats vid ett flertal tillfällen under årens lopp. Vi har haft en utredningsverksamhet sedan mitten på 1950-talet, och en viss begränsad utflyttning har också tidigare ägt rum, Det får anses att utredningsverksamheten i och med det förslag som i dag ligger på bordet äntligen bär frukt. Jag betraktar förslaget som ett väsentligt steg när det gäller att främja en jämnare regional tillväxt i landet, en bättre differentiering i fler orter och ett medel att göra fler orter attraktiva i syfte att låta dem bli ett alternativ till de växande storstadsregionerna. Detta kommer inte att ske enbart på grund av att ett antal verk med några tusen tjänster utflyttas utan kanske i ännu högre grad på grund av att denna utflyttning i sin tur medverkar till att även annan verksamhet kan komma att utlokaliseras eller etableras. En av de större reformerna i syfte att skapa ökad jämlikhet orter och regioner emellan var förläggningen av universitetsutbildning till olika håll ute i landet i mitten på 1960-talet. Det är i dag glädjande att konstatera att ett större antal orter än vad som föreslogs vid det tillfället skall få utbildningsverksamhet och kvalificerad statlig verksamhet i övrigt enligt det utlokaliseringspaket som nu föreligger. Det finns också anledning förmoda att ytterligare ett antal orter, som uppfyller kriterierna för statlig utlokalisering, kommer med i nästa etapp. Detta å sin sida får inte hindra att de orter som tagits med i en första omgång också kan komma i fråga vid en fortsatt utlokalisering. Inrikesutskottet har, som redan påpekats, haft att behandla 55 motioner med skilda yrkanden. Vi framhåller också i betänkandet att motionerna i vad de avser lokalisering ger en mycket splittrad bild och att det inte är möjligt att göra en enhetlig bedömning av den effekt som ett bifall till motionsyrkandena skulle få med hänsyn till det stora antal kombinationer av olika slag som är tänkbara. Det är förståeligt att företrädare för de orter och regioner som inte har kommit i fråga i detta sammanhang har försökt att få en bit av den stora utflyttningskakan. Det är kanske också naturligt att man har försökt skära bitarna från den som har fått den största tilldelningen vid lokaliseringen, nämligen Norrköping. Det är bara att konstatera att om motionärerna hade fått sin vilja igenom skulle de åsyftade regionalpolitiska effekterna för Norrköping nästan helt ha uteblivit. Det är glädjande att utskottet så enhälligt som dock har skett har kunnat tillstyrka förslagen i propositionen om val av lokaliseringsorter och att det finns så få reservationer trots de många skrivelser och uppvaktningar som har förekommit från berörda verk, från personalen och från fackligt håll. Det kan naturligtvis i en del fall diskuteras om lokaliseringen av enskilda verk och myndigheter är den absolut riktiga eller ger den bästa tänkbara lösningen. Det kan också bli olika sorters bedömningar; både objektiva och en hel del subjektiva bedömningar kan läggas på den här frågan. I vissa fall har det varit svårt att ta ställning, kanske inte minst när det gäller lokalisering till Norrland och Kopparbergs län. Det är nämligen en gång så, att tyngdpunkten för olika verksamheter är förlagd till södra och mellersta Sverige, att befolkningskoncentrationen finns där och att expansionen är störst i storstadsområdena och deras omedelbara närhet. Också byggforskningen, SGU, domänverket och skogshögskolan — för att nämna några exempel som också tagits upp i vissa motioner och reservationer — har en stor del av verksamheten förlagd till de här områdena. Elevunderlaget är större i söder när det gäller utbildningen, och närheten till vissa forskningscentra är av stor betydelse i det här sammanhanget. Det oaktat har vi från socialdemokratiskt håll ställt oss bakom de föreslagna lokaliseringarna, framför allt till Norrland. Utskottet har också enhälligt kraftigt understrukit att insatser för de fyra nordligaste länen bör beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. Även om vi menar att den ogynnsamma utvecklingen i dessa län knappast kan bemästras enbart genom lokalisering dit av delar av statsförvaltningen, anser vi att det skulle kunna vara ett verksamt bidrag till förbättring av länens näringsstruktur. De här synpunkterna har närmare utvecklats i en socialdemokratisk motion, och utskottet föreslår att motionen och vad utskottet anfört i denna del överlämnas till delegationen för lokalisering av statlig verksamhet för beaktande i dess fortsatta arbete. Från socialdemokratiskt håll har vi reserverat oss när det gäller majoritetsförslaget om en utflyttning av myntoch medaljtillverkningen till Söderhamn i stället för till Eskilstuna. Söderhamn är ju också Norrland, och utan tvivel har detta område arbetsmarknadsproblem; det har vi inte bortsett ifrån, Vi har dock bedömt den här frågan ur principiell synpunkt, och det är närmast en fråga om ortskriterierna det gäller. Vi har i betänkandet understrukit — endast centern har en annan uppfattning på denna punkt — att vi liksom departementschefen anser att de regionalpolitiska insatser som nu är aktuella bör koncentreras till ett begränsat antal regionala tillväxtcentra och i första hand till sådana som kan tänkas få betydelse som storstadsalternativ. Vill man uppnå i olika avseenden attraktiva alternativ till de tre storstäderna i syfte att avlasta dem, så är det nödvändigt att koncentrera de resurser som står till buds. Vi pekar också på att statliga verksamheter bör flyttas gruppvis där detta är möjligt och att det är önskvärt att myndigheter med likartad verksamhet förläggs till samma ort, vilket begränsar möjligheterna att sprida ut lokaliseringen till många orter, liksom att spridning till alltför många orter innebär att framtida organisatoriska förändringar försvåras. Vi understryker vidare i betänkandet att kravet på en differentierad arbetsmarknad är väsentligt med tanke på behovet av lämpliga arbeten åt medföljande familjemedlemmar och ansluter oss i princip till propositionens riktlinjer för val av orter. Endast centern har som sagt en annan skrivning på denna punkt, och den återfinns i reservation nr 1. Det är därför ganska underligt att företrädarna för övriga oppositionspartier — inklusive vpk — har gått ifrån principerna när det gäller Söderhamn. Regionalpolitiska skäl går ju också att anföra i fråga om Eskilstuna, och denna kommun uppfyller väl kraven som storstadsalternativ. I denna omgång skulle inte heller Eskilstuna få något annat än en del av myntoch justeringsverket. Däremot kommer Gävle — vilket nämnts förut av herr Fagerlund — att enligt föreliggande förslag få fyra verk med 920 tjänster och det får väl ses som en betydande förstärkning för det län i vilket också Söderhamn ingår. Reservationerna i övrigt är uttryck för många spridda funderingar och spekulationer. Jag vill göra några kommentarer. Låt mig då först ställa frågan till centern — närmast till fru Nilsson i Kristianstad, eftersom hon har varit inne på reservationen 1: Vad menar man egentligen när man talar om satsning på ett större antal orter? Vilka orter är man ute efter? Vi har ju redan i utlåtandet talat om att andra orter kan komma i fråga i nästa utflyttningsomgång. Vad menar man med att ”lokaliseringsorter för statlig verksamhet måste ha en viss storlek”? Hur stora skall dessa orter vara? Samtidigt står det i reservationen 1: ”Det finns emellertid inte anledning att som krav härvid förutsätta den högre tätortsgrad, som propositionen i huvudsak förordat.” Hur stora skall orterna vara, fru Nilsson? Skall vi ha statliga verk på 20 orter i landet, på 50 orter eller kanske 100? Ibland när man hör herr Nilsson i Tvärålund, fru Nilsson i Kristianstad och andra centerpartister tala i gåtor om ortskriterier, kan man få sådana föreställningar. Det sägs att man ”inte helt kunnat biträda de principiella överväganden som ligger bakom urvalet av orter”. Vad avser centern egentligen med detta? Det skulle onekligen vara intressant med en precisering. När allt kommer omkring har ju även centern godtagit utlokalisering av statliga verk till ett visst antal större regioncentra. Herr Nilsson i Tvärålund är t.ex. själv belåten med lokaliseringen till Umeå, och helst skulle herr Nilsson ha sett att det kommit ännu fler verksamheter till Umeå. Varför då inte ett enda knäpp i detta sammanhang om Lycksele, Burträsk eller någon annan ort? Är dessa orter för små även för herr Nilsson i Tvärålund? Fru Nilsson i Kristianstad vill ju också lokalisera, t.ex. till Kristianstadsoch Hässleholmsregionen. Varför inte då nämna någon liten ort i den regionen så att vi kan få reda på hur pass stora de här orterna skall vara som centern avser när det gäller utlokalisering av statlig verksamhet? Att man inte nämner några orter kanske beror på att centerpartisterna egentligen är lika goda kålsupare som de flesta av oss andra. Vi satsar gärna på ett stort och bärkraftigt regionalt centrum därför att vi anser att det är ett betryggande sätt att rädda regionen från utflyttning och tillbakagång.

Den för ju inte till något som helst konkret förslag. Varför har man inte passat på och föreslagit fler orter i Norrland för lokalisering? Det är ju till slut bara Söderhamn som man har stannat för i detta sammanhang. Ni vill ge sken av att föra en annan politik, men ni vågar inte ta följderna och löpa linan ut. Man kan ju fråga varför ni inte är konsekventa, Det finns nämligen ingen reservation till avsnittet mitt på s. 47, där bl.a. utskottet talar om att ”andra väl utbyggda regionala tillväxtcentra kan bli lokaliseringsorter för central statlig verksamhet”. Borde det inte ha funnits en reservation även på den här punkten? Eller erkänner centerpartisterna att det endast är väl utbyggda regioncentra som kan komma i fråga för utflyttning av statliga verk? Litet klartext skulle inte skada, eftersom ni har skrivit under på detta. Och jag tror, herr talman, att det inte bara är vi på socialdemokratiskt håll som är intresserade av att få någon form av svar på de här frågorna, utan de övriga i riksdagen företrädda partiernas representanter vill säkert också veta vad det är som centern egentligen menar, när man talar dunkelt om ortskriterier. För fru Nilsson i Kristianstad skulle jag också vilja påpeka att vi i betänkandet ju har godtagit att flytta ut verken i grupper där detta är möjligt och av ett värde för verksamheten. När det gäller Jönköping kommer ju lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen att förläggas dit, vilket stämmer väl med de tankegångar som har legat till grund för utlokalisering i grupper. Jag konstaterar att fru Nilsson i Kristianstad också är ensam reservant — inte ens centerkollegerna i utskottet har delat fru Nilssons kanske i och för sig förståeliga men dock lokalpatriotiska synpunkter. Jag vill i detta sammanhang konstatera att de lokalpatriotiska skälen i övrigt knappast har gjort sig påminda i utskottsarbetet. Herr Rimås t.ex. har ju inte vidhållit att TRU och delar av Sveriges Radios utbildningsverksamhet skall förläggas till Norrköping, trots att detta föreslogs i propositionen. Herr Rimås har gått med på utredning, och han har väl närmast avsett att enheterna egentligen borde förläggas till Umeå. Möjligen kan man beskylla herr Oskarson för en viss lokalpatriotism när han vill att sjöfartsverket skall förläggas till Västkusten. Det kan dock vara andra skäl som är avgörande för herr Oskarson — han har bl.a. föreslagit att arméns tekniska skola skall förläggas till Skövde i stället för till Östersund och domänverket till Jönköping i stället för till Borlänge. Jag förmodar därför — det framgick väl också av herr Oskarsons anförande nyss — att företagsekonomiska och andra skäl väger tyngre än de regionalpolitiska skälen när det gäller herr Oskarsons inställning i dessa frågor. Han talar om minskade lönekostnader, rationaliseringsvinster osv. i detta sammanhang. Tillsammans med folkpartiets representanter vill herr Oskarson också banta ner den del av skogshögskolan, som föreslås förlagd till Umeå, med ca 250 tjänster. Det är alltså bl.a. en stor åderlåtning på Kopparbergs län och Norrland som herr Oskarson med viss hjälp av folkpartister vill åstadkomma i den här utlokaliseringsomgången. Och det uppvägs knappast av att de borgerliga representanterna vill utreda förläggningen av SGU på nytt och av att man föreslår att Söderhamn skall få ca 50 tjänster. De borgerliga reservationerna ger sammantagna ett negativt resultat för ett flertal regionalcentra. Som vanligt har man dock inte kunnat enas på borgerligt håll mer än i ett par fall, och därför blir inte utfallet särskilt stort. Eljest skulle det som sagt inte ha blivit så mycket kvar för exempelvis Norrland och Kopparbergs län. Herr Fagerlund har mycket ingående behandlat personalfrågorna och redovisat de åtgärder som föreslås för att så smidigt som möjligt och — vilket understryks av utskottet — på ett så generöst sätt som möjligt söka lösa dessa. Jag skall inte närmare gå in på detaljerna, men jag vill gärna påpeka angelägenheten av att personalfrågorna kan handläggas på ett så bra sätt som möjligt, bl.a. därför att detta i sin tur betyder att utlokaliseringarna lyckas genom att man kan få kvalificerad personal att flytta ut, och det är naturligtvis av mycket stort intresse för lokaliseringsorterna. Det är inte så enkelt som herr Nilsson i Tvärålund vid flera tillfällen har försökt göra gällande, att man inte skall flytta människor utan flytta arbetsplatser. Vi behöver faktiskt de personer som arbetar i de här verken, det är vi medvetna om. Det är naturligtvis ingen önskedröm för över 6 000 statstjänstemän att stå i den situationen att man har att välja mellan utflyttning, omplacering eller att gå över till ett helt nytt jobb. Jag vill inte på något sätt underskatta problemen eller förenkla dem. Jag har själv vid ett par tillfällen upplevt s.k. tvångsförflyttning och vet därför vad jag talar om. Men å andra sidan kan man inte komma ifrån att den grupp som det här gäller omfattas av alldeles speciella förmåner, oavsett om vederbörande väljer att flytta eller inte. De i huvudstaden boende erbjuds trots allt en rikt differentierad arbetsmarknad med ett stort utbud av arbetstillfällen. Om man bortser från ett begränsat antal specialiserade tjänster har de flesta möjligheter att finna nya sysselsättningar i Stockholm, om de inte vill flytta ut och inte heller har bärande skäl att åberopa för att stanna kvar inom statlig verksamhet. Hur många ute i landet i övrigt har sådana förmåner? Hur många kan där välja att stanna kvar på bostadsorten, när de får bud om förflyttning från tjänster t.ex. vid SJ och postverket vid indragning av post-, järnvägsoch lokstationer m, m.? Herr Oskarson försökte glida över problematiken, när han menade att det brukar gå att få frivillig arbetskraft vid förflyttningar, men när det gäller indragningar och förändringar på detta område är det egentligen fråga om något helt annat. Hur många kan t.ex. välja, när den enda industrin på en ort slår igen och det inte kommer någon ny? Alla som under de senaste åren har friställts inom olika branscher — och det är ju ganska många som drabbats; norrlänningar och andra har sålunda fått flytta flera gånger utan att någon slagit särskilt hårt på trumman för det — har inte heller haft de fördelar som de nu aktuella tjänstemännen förmodligen kommer att få i ganska rikt mått. De kommer nämligen att bli mottagna med öppna armar av kommunalmännen, de får kommunal information i mängd, de bjuds på introduktionsmöten, får lägenhetsoch villaanvisningar, får göra rundresor i kommunerna, möter intresse och medverkan från arbetsförmedlingen och kommunen när det gäller att finna arbete för maken osv. Det är kanske också litet överdrivna farhågor man hyser för lokaliseringsorterna och deras attraktivitet.

Vi kan lätt få den uppfattningen att livet i Stockholmsregionen är toppen, när vi tar del av alla uppvaktningar och skrivelser i denna fråga. Tydligen finns det inga sovstäder med dålig service, Vi har inte hört något om bostadsbrist, långa restider och bilköer, ingenting om höga hyror eller ett högt kostnadsläge. Det är ju bra om inte de berörda statstjänstemännen har drabbats av alla dessa problem, som vi i landsorten så ofta får höra talas om när det gäller storstaden. Man måste dock konstatera att utflyttningsorterna kan ställa upp med betydligt billigare bostäder, villor och sommarstugor. Restiden till jobbet överstiger sällan halvtimmen, och oftast kan man promenera. Det finns faktiskt en hel del fördelar med att bo i en inte alltför stor ort, men som dock har tillräcklig service för att konkurrera med storstaden. Och kommunikationerna är trots allt så pass goda att Stockholm finns inom rimligt avstånd från lokaliseringsorterna. Som en av företrädarna för mottagarkommunerna vill jag också förutskicka att vi i kommunerna skall göra vad på oss ankommer för att medverka till en så smidig inflyttning som möjligt, vilket ju är en förutsättning för att detta konststycke att flytta ut verk och utbildningsanstalter skall lyckas. Vi kommer att medverka till att det lyckas! Fru talman!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
Fru talman! Jag vill kort säga några ord till fru Hörnlund angående Söderhamnslokaliseringen. Det är ju så att de här ortskriterierna skall tillämpas på serviceinstitutioner och administrativa enheter, men de kan rimligtvis inte gälla rena tillverkningsenheter — då skulle ju inga industrier kunna läggas i några andra orter än storstäder och storstadsalternativ. Det är helt klart vad det gäller. Det är fru Hörnlund som har missuppfattat hela saken, Det var mycket intressant att höra vad fru Hörnlund sade gentemot dem som i fortsättningen önskar en starkare accent i utlokaliseringen till Norrland. Hon sade att man ändå i första hand måste tänka sig att utlokaliseringen skall ske till de delar av landet där vi har de stora befolkningskoncentrationerna utanför Stockholm. Jag tror att fru Hörnlund skall tänka på vad hon säger, så att hon inte råkar säga vad hon egentligen tänker, nämligen att detta i vissa stycken mycket väl passar in i det allmänna koncentrationstänkande som är ett led i regeringens regionalpolitik. Om man drev den principen skulle ju utlokaliseringen i första hand stärka de befolkningskoncentrationsområden som ligger i närheten av Stockholm — Mälardalen, Östergötland, osv. — och inte i första hand de områden som bäst behöver det. Jag undrar vad fru Hörnlunds partis Norrlandsrepresentanter säger om en sådan tolkning av utflyttningspolitiken.

Fru talman! Jag konstaterar att fru Hörnlund i början av sitt anförande använde ordet ”äntligen” — äntligen har det efter alla dessa utredningar sedan 1950-talet kommit ett förslag. Likaså konstaterar jag med tillfredsställelse att universitetsutbildningen fått en god spridning, och jag vill i det sammanhanget erinra om centerpartiets partimotion i den frågan. Fru Hörnlund frågade vad vi menar med en satsning på ett större antal orter, när vi också säger att de måste ha en viss storlek. Som jag sade i mitt anförande nyss har vi ett alldeles för dåligt underlag för att veta hur stor en ort skall vara för att kunna ge den omkringliggande bygden all slags service. Skillnaden mellan socialdemokraterna och oss är att man från socialdemokratiskt håll vill satsa på ett mycket litet antal orter, s.k. storstadsalternativ, under det att vi vill sprida denna lokaliseringsverksamhet mer ute i länen. Jag nämnde i mitt tidigare anförande också länscentra och andra utvecklingsorter. Vi menar att man inte får ge efter för centralistiska principer, utan man måste låta förnuftet tala. I det sammanhanget vill jag starkt understryka att vi i det här avseendet inte är några kålsupare tillsammans med socialdemokraterna. Vi står för vår uppfattning även om socialdemokraterna går emot oss när det gäller vår lokaliseringsoch decentraliseringspolitik. Gördis Hörnlund drog som socialdemokraterna alltid gör upp sådana exempel som Lycksele och Burträsk. Det är socialdemokraternas sätt att alltid misstänkliggöra centerns decentraliseringspolitik. Varför skulle för övrigt inte Lycksele och Burträsk kunna vara med i det här sammanhanget? Det får den undersökning som jag tidigare har efterlyst ge svar på. Jag vill betona att vi har påpekat att vi önskar en omflyttning inom Stockholm också, detta för att bereda arbetstillfällen ute i landet.

Fru talman! Fru Hörnlund hade vänligheten att höja mig över regionalpolitisk trångsynthet och lokalpatriotisk enkelriktning. Det är väl tacknämligt — jag får ta berömmet för vad det är värt. Men i samma andetag gav hon mig naturligtvis kängan, att jag pungslår Östersund, Umeå och Falun-Borlänge på vad dessa orter skulle ha fått. Det är klart att ett sådant slag alltid vet var det tar — de här orterna har ett stort behov av lokaliseringsobjekt. När jag gjort min bedömning har jag faktiskt försökt, som jag sade i mitt tidigare anförande, att granska de sakskäl som verkligen finns, och då har jag kommit fram till denna slutsats. Jag beklagar — höll jag på att säga — att så är förhållandet. Men, fru Hörnlund, detta är ju inte det sista vi gör i fråga om lokaliseringspolitik. Jag hoppas att vi kan återkomma både vad det gäller statlig utlokalisering och vad det gäller annat lokaliseringspolitiskt stöd och att dessa orter då verkligen ihågkoms. Det är min förhoppning. Låt mig säga om sjöfartsverket, som fru Hörnlund också varit inne på, att detta verk inte har den stora betydelse ur lokaliseringspolitisk synpunkt som man kanske vill göra gällande, Verket har 1 500 anställda. Av dessa är endast 290 anställda centralt — övriga ca 1 250 är redan spridda över hela landet. Sedan ville fru Hörnlund göra gällande att jag gled över de personalpolitiska problemen när jag talade om frivillighet eller icke frivillighet vid flyttning; hon hänvisade till allt som sker i samband med industrinedläggningar o. d. Ja, visst är det riktigt, men jag försökte inte alls glida över den saken. Vad jag talade om, fru Hörnlund, var statlig verksamhet — det är den vi diskuterar i dag. Jag talade också om de erfarenheter jag har från det området, nämligen att man i de allra flesta fall — inte samtliga, det skulle vara omöjligt — kan komma fram till en frivillig uppgörelse när det gäller förflyttningar mer tillfälligt och även för längre tid. Låt mig sedan säga till fru Hörnlund att jag verkligen hoppas att dessa lokaliseringsorter, som får nya statliga verk, ordnar den förtjusande sightseeingturen med middagar o. d. som fru Hörnlund gett dem uppdrag att ordna, Det önskar jag den personal som skall flytta ut.

Fru talman!

Sedan vill jag också säga till herr Oskarson att 290 tjänster inte är så litet. Jag tror att vilken ort som helst skulle vara tacksam för att få ett verk med så många tjänster. Man kan också beklaga herr Oskarson; det känns väl ganska dystert att vara ensam om så många reservationer som herr Oskarson dock är. Fru Nilsson i Kristianstad har nu åter varit uppe och talat om valet av orter och om ortskriterier. Man blev inte särskilt mycket klokare av det. Jag måste fråga mig: Varför har inte centern i det här sammanhanget föreslagit förläggning av verk till fler orter? Ni har ju inte kommit med några konkreta förslag i utskottsbetänkandet — det är bara Söderhamn ni är med på, men det är ju fler än ni som gått med på detta. Det finns även Norrlandsorter att välja på, och nu har fru Nilsson som sagt haft chansen. Jag frågar: Varför har ni inte tagit den? Burträsk, säger fru Nilsson, kan kanske komma att bära upp statliga verk. Vi får väl se i fortsättningen om fru Nilsson och centern kommer att våga påstå det. Den kommunen har ju för närvarande inte så många tusen invånare. Jag tror att det kan bli litet svårt att på den orten rekrytera arbetstagare till tjänsterna, Centern säger sig ju bara vilja flytta arbetsplatsen, medan arbetskraften skall tas från orten. Sedan kan man även fråga om fru Nilsson tror att det finns ett nästan obegränsat antal statliga verk i detta land så att det räcker till alla orter. Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att jag inte har talat om att vi skall flytta företag i huvudsak till de södra delarna av landet. Jag har påpekat att vi trots vissa problem är beredda att lokalisera till Norrland och att vi också har visat detta. Det har jag sagt gentemot de reservationer som finns. Det är bara herr Svensson som kan missuppfatta så. Jag skulle vilja påminna herr Svensson om Ritsem. Där gjorde ju herr Svensson så att han ställde miljöfrågorna före lokaliseringsfrågorna.
Fru talman! Naturligtvis måste fru Hörnlund säga att jag har ringa — helst skulle hon kanske vilja säga inget — intresse för de regionalpolitiska synpunkterna. Låt mig bara konstatera att detta påstående är direkt felaktigt. Jag hyser det allra största intresse för dem. Det har jag bevisat i andra sammanhang. Jag är övertygad om att jag också i framtiden får tillfälle att bevisa det. Såsom jag sade både i mitt anförande och i min replik har jag försökt att göra en avvägning och en bedömning med sakskäl som grund. Jag sade redan i mitt tidigare anförande att jag inte kan gå med på att den regionalpolitiska målsättningen får göra våld på sakskälen. Det är alltså på denna grund jag har stått när jag gjort dessa bedömningar och kommit fram till det resultat som jag här har redovisat. Sedan tror fru Hörnlund att jag skulle vara dyster av att vara ensam. Jag vet inte. Ibland kan det vara riktigt skönt att vara ensam, höll jag på att säga. Det sägs ju att ensam är stark men kanske inte när det gäller reservationer. Jag tror dock inte att jag gör intryck av att vara särskilt dyster.
Fru talman! Jag vill till fru Hörnlund säga att när det gäller propositionen 29 har vi i alla fall framlagt tre från propositonen avvikande förslag. De gäller SGU, TRU och Söderhamn. Vi menar att det var mest förnuftigt att inte göra för stora ändringar i föreliggande förslag. Vi har i stället uttalat våra principiella värderingar inför kommande etapper. Jag vill där också hänvisa till mitt första anförande. Fru Hörnlund påstår att hon iate blir klokare efter min förklaring. Enligt psykologiska undersökningar förstår man ju ingenting, när man inte vill förstå någonting. Det är inte tvunget att vi skall flytta ut ett statligt verk till Burträsk. Vi kan ju också ha en annan form av lokaliseringsverksamhet, t.ex. någon statlig tillverkning. Det finns alltså olika möjligheter enligt vårt sätt att se inom centern. Fru Hörnlund nämnde att jag var ensam reservant när det gällde lantbruksstyrelsen. Kristianstads län har gått en mycket ororande utveckling till mötes. Det finns, som jag tidigare sagt, både regionalpolitiska och jordbrukspolitiska skäl till att jag har velat rikta uppmärksamheten på denna region.
Fru talman! Fru Hörnlund förde klart och tydligt det resonemanget, att befintliga befolkningskoncentrationer i och för sig skulle vara ett motiv för att ta emot stora delar av utlokaliseringen; det kommer hon inte ifrån, och det bör de norrländska socialdemokraterna här i kammaren notera.

Fru talman! Jag skall inte gå in i någon längre debatt med herr Oskarson — han är ensam om sin uppfattning och han trivs ju med det! Fru Nilsson i Kristianstad nämnde SGU och TRU. Ja, men fru Nilsson, det är ju till Luleå och till Umeå som de organisationerna skall lokaliseras — till två stora stabila regioncentra. Endast Söderhamn kvarstår, vilket jag också har påpekat i det föregående. Vidare är det väl bara bra att förnuftet får råda ibland även i centerpartiet — jag har ingenting emot detta. I övrigt förutsätter jag att vi i dag diskuterar statliga verks utflyttning och inte andra lokaliseringsprojekt; dem har vi haft möjlighet att debattera vid tidigare tillfälle. Till herr Svensson i Malmö vill jag bara säga att jag faktiskt tror att de norrländska socialdemokraterna har större förtroende för mig än vad de har för herr Svensson i Malmö,
Fru talman! I samband med den här lokaliseringspolitiska debatten tyckte jag det var rimligt att svara på en interpellation av herr Stridsman angående statliga investeringar i Storstockholmsområdet, och jag skall ta tillfället i akt att göra det nu. Herr Stridsman har frågat mig om jag är beredd att lämna en redogörelse för omfattningen av planerade statliga investeringar i Storstockholmsområdet under 1970-talets första hälft. Av interpellationen framgår att frågan gäller byggnadsinvesteringar och att den ställts mot bakgrund av uppgifter om investeringsbehoven som lämnats dels i betänkande av delegationen för lokalisering av statlig verksamhet, dels i Länsprogram 1970. Interpellanten synes ifrågasätta förenligheten mellan dessa investeringsbehov och de i propositionen 1971:29 framlagda förslagen om utflyttning av statlig verksamhet från Storstockholmsregionen. I byggnadsstyrelsens lokalförsörjningsplan för perioden 1970 76 ingår ett investeringsprogram för nybyggnader i Storstockholmsområdet på ungefär 1,4 miljarder kronor. Av detta belopp hänför sig ca 450 miljoner kronor, dvs. 30 procent, till sektorn högre undervisning och forskning och avser till övervägande del utbyggnad av Stockholms universitet ute i Frescati. Vidare avser ca 300 miljoner kronor investeringar för de affärsdrivande verken, varav drygt hälften gäller utbyggnad av Arlanda flygplats. Drygt 300 miljoner kronor hänför sig till administrationsbyggnader för statlig förvaltning. Av det totala investeringsprogrammet på 1,4 miljarder kronor avser i runt tal 1 miljard kronor byggnadsarbeten som redan är påbörjade eller som kan bedömas bli slutförda med hänsyn till av statsmakterna fattade beslut om lokalbehov för vederbörande verksamheter. När det gäller administrationsbyggnader för statlig förvaltning avser drygt 70 procent av beloppet utgifter för redan pågående eller beslutade byggnadsarbeten. En utflyttning av statlig verksamhet från Storstockholmsområdet påverkar planeringen av lokalförsörjningen dels genom att lokaler friställs, dels genom att lokalefterfrågan minskar. Inom byggnadsstyrelsen pågår för närvarande utredningar för att klarlägga i vilken utsträckning statsförvaltningens lokalbehov kan tillgodoses i lokaler som friställs vid den föreslagna utflyttningen. Självfallet kommer resultatet av nämnda utredningar att påverka den successiva planering som pågår beträffande lokalförsörjningen och därmed investeringsvolymen för nyproduktion av statliga lokaler i Storstockholmsområdet. Fru talman! Detta var följaktligen ett svar till herr Stridsman. Låt mig emellertid också få göra några kommentarer till den här förda debatten. Jag vill avstå från att repetera de allmänna motiven för framläggandet av lokaliseringspropositionen, som jag har haft nöjet att signera; detta med hänsyn till att det på den punkten inte råder delade meningar. Jag kan väl också säga att jag haft nöjet att iaktta hur jag i detta avseende har en praktiskt taget enhällig riksdag bakom mig. Jag är inte vid alla tillfällen bortskämd med det.

Jag hoppar således, fru talman, över detta. Men eftersom jag har ett förflutet i en speciell fråga — myntverkets lokalisering — vill jag inte uraktlåta att säga några ord om den detaljen. För ett visst antal år sedan gick jag till riksdagen med ett förslag om att flytta ut myntverket till Eskilstuna. Innan förslaget lades på riksdagens bord hade det föregåtts av diskussioner med verksledningen och självfallet också av diskussioner i företagsnämnden mellan verksledningen och de anställda. Mellan verksledningen och de anställda hade man träffat en överenskommelse om lämpligheten av att flytta till Eskilstuna.

Den står där den står, och den är Metallverkens egendom. Det gäller sedan att prägla mynt av dessa metallämnen. Då kunde man tänka sig att det allra enklaste och mest rationella vore att hänga på mynttillverkningen i direkt anslutning till tillverkningen av ämnena, således nere i Finspång. Emellertid finns det ingenting som talar för att man behöver förstärka den verkstadsbetonade industrin i Finspång; den är i och för sig tillräckligt aktiv och framåtsyftande som den är i dag. Det är rätt stora expansionsprogram som ligger framför de där etablerade industrierna, Nu kunde man resonera sig till — det var det andra skälet i debatten — att man på vägen upp till Stockholm lämpligen borde kunna stanna till någonstans och se till att ämnena blev präglade till mynt. De färdiga mynten skall ju sedan samlas ihop i riksbanken för vidare distribution ut till landets olika sparoch affärsbanker. Det var då jag stannade för Eskilstuna. Man kunde naturligtvis även ha tänkt sig Norrköping. Man kunde också ha tänkt sig Södertälje. För i varje fall den sistnämnda staden är dock situationen inte densamma — med hänsyn till lokalisering och sysselsättning. När jag kom tillbaka andra gången kunde jag redovisa att alternativet Söderhamn betydde en fördyring av transportkostnaderna, och det verkar med förlov sagt, fru talman, litet originellt att göra ämnena nere i Finspång, fara upp med dem till Söderhamn och prägla mynt av dem för att sedan frakta dem tillbaka ner till Stockholm och lägga in dem i riksbanken. Följaktligen gjordes en undersökning om fördyringen av transporterna. Den stannade på ungefär en kvarts miljon kronor om året. När den frågan kom till riksdagen blev den utomordentligt intressant, kanske närmast därför att det var ett isolerat lokaliseringsförslag, som följaktligen föranledde ett alldeles specifikt intresse bland riksdagens ledamöter, i någon mån till skillnad mot när man kan presentera en sortering av större format som sker just nu.

Avesta har helt kommit bort i den dagsaktuella situationen, men jag sörjer inte det därför att jag fortsättningsvis har den uppfattningen att Eskilstuna är den rätta platsen. Jag lade märke till att herr Nordgren i sitt inlägg redovisade en enkät bland de anställda som skulle ha gjorts senare och som inneburit att man hade visat en viss preferens för en lokalisering till Söderhamn. Det kanske bör sägas att i denna enkät deltog en mycket liten del av de 50 anställda vid myntoch justeringsverket. Protokollet från enkäten, som jag har haft tillfälle att se i dag — herr Nordgren hänvisar till en tidningsartikel i en tidning som utkommer i Söderhamn — visar att bland det fåtal anställda som yttrade sig var Norrköping det alternativ man stannade för. Nu får Norrköping ett ganska kraftigt inslag av aktivitet genom det förslag som nu ligger och som riksdagen så småningom kommer att fatta beslut om. Eskilstuna är inte med i annan mån än när det gäller myntoch justeringsverket. Det här kommer väl att utvecklas bättre av herr Bengt Gustavsson från Eskilstuna som jag ser står längre ner på talarlistan. Det tycks vara en rätt allmän uppfattning att det förhållandet att Eskilstuna, som domineras av verkstadsindustri, har det bra ställt och ligger i ett område som är ganska intensivt i fråga om sysselsättning. Det skulle utan vidare ge företräde åt Söderhamn när det gäller lokaliseringen av myntoch justeringsverket. Tyvärr är inte Eskilstunas framtidsprognoser så gynnsamma som man rent allmänt kan tro. Jag har haft anledning att studera det där litet närmare, Eskilstuna präglas för all del av verkstadsindustri men är i långa stycken en utpräglad småindustristad med familjeföretag som inte har den motståndskraft som de större och etablerade industrierna har. Det har varit en tendens till regress i Eskilstuna inom dessa industrier, och skall jag tro på vad kommunalmän i Eskilstuna säger — det bör jag väl tro på — och skall jag tro på vad dessa familjeföretagare i öppenhjärtiga ögonblick säger, så har faktiskt inte Eskilstuna så lysande framtidsutsikter i fråga om industrier. Nu kan man invända att det är väl ungefär likadant på många andra håll, kanhända också i Söderhamn. Men Söderhamn har L M Ericsson och det är en progressiv industri och kommer, så mycket man kan överblicka framtiden, att vara det även i fortsättningen. Det finns således en liten skillnad, kanske inte så liten, i utvecklingstrenderna mellan Eskilstuna och Söderhamn. Det har varit avgörande för regeringens val av Eskilstuna förutom den rent ekonomiska jämförelsen. Till det senare kan läggas att i Eskilstuna finns det möjligheter att samordna en del av myntoch justeringsverkets aktiviteter, utrymmesbehov och annat med den redan etablerade statliga verksamhet som där finns i form av försvarets fabriksverk. Samma rationaliseringsmöjligheter — vi har inte kunnat bestämma dem så noggrant att vi har vågat fixera några slags siffermässiga vinster — föreligger emellertid inte uppe i Söderhamn. Ja, fru talman! Jag har velat säga detta eftersom jag har ett litet förflutet i detta ärende som jag hade ett behov av att redovisa. Jag har suttit och lyssnat på talarna som demonstrerat en glädjande och strålande enighet om att nu skall denna kammare utan några reservationer gå i författning om att ta ett krafttag och lokalisera ut ca 6 000 av förvaltningens anställda på olika håll i landet. Det har emellertid hos åtskilliga talare behövts någonting av en ursäkt för denna deras handlingskraft och den ursäkten har då uttryckts på det sättet att frågan borde ha handlagts på ett annat sätt. Man har inte tagit hänsyn till personalens intressen, Det borde ha varit en annan form av samarbete och en annan form av kontakter. Det har använts mycket starka ord som tvångsförflyttning och kommendering eller något liknande. Om jag ett ögonblick försöker analysera de tankegångar som ligger bakom — det är naturligtvis rätt svårt — skulle jag vilja börja med att lämna en liten enkel redovisning av hur detta ärende har handlagts och procederat. Den delegation vars betänkande omsattes i ett regeringsförslag och som vi nu har här i ett utskottsbetänkande satte i gång på hösten 1969. Det var naturligt att det första halvåret gick åt för att samla in material, vilket man gjorde, och att i stort bilda sig en uppfattning om det väldiga och mycket kontroversiella problemkomplex som det var fråga om. Men så fort som delegationen hade kommit fram till något utav ett ståndpunktstagande, en uppfattning för egen del, någonting som var värt att informera personalen om, så inbjöd man representanter för de anställdas organisationer till överläggningar. Det skedde redan i februari månad 1970. Personalen var representerad av sina organisationsledningar såväl i Statsanställdas förbund som i TCO-S, som det heter, såväl i SACO som i SR. Nästa överläggning med de anställdas representanter skedde i mars månad 1970. Delegationen hade vidare vid ett sammanträde i maj fattat beslut om vilka förslag man så småningom skulle framlägga för regeringen och när man kom fram till någonting utav en konkret uppfattning inbjöds personalorganisationerna för tredje gången till nya överläggningar och de ägde rum den 25 maj. Vid dessa överläggningar lämnade delegationen en fullständig redogörelse för de uppfattningar man hade kommit fram till och personalorganisationerna fick framföra sina synpunkter. Man blev enig om att man i en gemensam kommuniké till Tidningarnas telegrambyrå skulle redovisa för offentligheten att man hade haft dessa sammanträden och att sammanträdena hade förekommit i det informativa syfte som efterlyses. Vid upprepade tillfällen under utredningens gång fördes alltså diskussionerna mellan utredningen och representanter för de anställda. Så småningom överlämnades betänkandet. Det blev offentligt vid månadsskiftet maj-juni 1970 och då blev ju den offentliga debatten så pass intensiv som man kunde begära, Betänkandet skickades ut på remiss. Man gav fyra månaders remisstid, till utgången av september månad, för att alla erforderliga synpunkter skulle få komma till tals. Jag frågar mig, fru talman: Kan man efter en sådan redovisning, med anspråk på att bli trodd på sina ord, ställa sig i talarstolen och göra gällande att här har de anställdas synpunkter nonchalerats, här har det inte getts information och här har det inte varit erforderlig insyn? Det har — för att använda utskottsordförandens egna ord — varit typiskt att det förekommit sådana brister i förberedelserna; en fortsatt utlokalisering måste genomföras på ett helt annat sätt än vad som har skett här. Det fattas bara ett besked från herr Eriksson i Arvika; på vilket sätt det skulle genomföras — det sätt som skulle vara helt annorlunda än det som denna utlokalisering förberetts på. Herr Oskarson från Halmstad började sitt anförande med att redovisa olika punkter som talade emot förslaget för att sedan göra den logiska kullerbyttan att slutligen hamna på den ståndpunkten att gå med på en utflyttning enligt det framlagda förslaget, dock med reservationer i fråga om vissa ortsval. Att tjänstemännen skall flyttas från Stockholm var det för honom inte ens någon diskussion om. Man kan naturligtvis i princip vara positiv i inställningen, men jag kommer ständigt tillbaka till frågan: Vad båtar det om man inte vill vara positiv också när det gäller att komma fram till ett konkret ställningstagande? Då kan ni säga: Ja, men det är vi ju genom att vi är beredda att följa det förslag som finansministern lagt fram för riksdagen. Men varför skall man då klanka på och kritisera tillvägagångssättet innan förslaget kom fram? Det måste väl då finnas några andra möjligheter att anvisa för att hantera ett liknande ärende. Vilka förberedelser, ärade kammarledamöter, som än sker kan man inte handlägga ärendena på ett nämnvärt annorlunda sätt än vad som har skett såvida man vill ha någonting gjort i konkreta former. Jag är glad över det bestämda uttalande från utskottet där det säger, att i fråga om att bestämma platserna och i fråga om att besluta att någonting verkligen skall ske måste statsmakterna vara suveräna. Det är enligt utskottets uppfattning inte fråga om att sätta sig ned och acceptera förhandlingar om vederbörande vill flytta och att, om man inte kan komma fram till en överenskommelse, bara konstatera att här blev det ingenting, för vi kom inte fram till någon uppgörelse. Utskottet har slagit fast att det är regering och riksdag som är suveräna att bestämma om utflyttningen skall ske eller inte. Och det är vad som har skett i detta fall — det behöver jag inte tala om för utskottets ledamöter, särskilt inte för herr Eriksson i Arvika som är utskottets ordförande och som åberopade hur många delegationer och personer utskottet har tagit emot i dessa frågor. Det har inte varit delegationer som haft ett behov av att komma till utskottet för att smickra och berömma det för dess ställningstagande att flytta ut ämbetsverken från Stockholm. Det har varit delegationer som protesterat mot att vederbörande tjänstemän skall flytta ut ur den här staden. Folk vill inte flytta ut från sin invanda miljö. Det har vi väl om något blivit uppmärksammade på. Det är frestande att hänvisa till vad fru Hörnlund sade nyss, nämligen att denna stad med de långa resvägarna, med den förpestade luften, med stressen och olusten och med de fördyrade levnadskostnaderna har blivit något som man i vart fall inte frivilligt vill byta bort. Man kan möjligen få finna sig i det om riksdagen beslutar det, men man har inget eget intresse av att så skall ske. Ja, i sådana situationer blir det i sista hand fråga om att göra ett ställningstagande: Skall vi genomföra lokaliseringen eller skall vi konstatera att vi inte orkar med det? Väljer vi utflyttningen får vi också ta på oss den kritik och den ovilja som i varje fall initialmässigt förekommer bland personalen. Då tycker jag, fru talman, att det är alldeles överflödigt att på något sätt försöka köpa sig avlat för sina synder gentemot personalopinionen med att säga: Ni skall visserligen flytta ut, men, men — det här har hanterats fasligt illa. Det skulle ha skötts på ett helt annat sätt. Hur man än hade skött det här, hade man ändå i sista hand kommit fram till detta: Skall utflyttningen ske eller inte? Det är personalens ödesfråga. Personalen vill inte flytta ut. Därför är det tämligen meningslöst med alla de reverenser som görs mot auditoriet. Det är sakfrågan som är den avgörande.

Av de 30 verk som den här kammaren om kanske 9 eller 10 timmar kommer att fatta beslut om att flytta ut var det två eller tre som i princip sade sig kunna tänka sig en utflyttning. De övriga 27 eller 28 sade bestämt nej. Det var samma uppfattning från generaldirektören och genom hela personaluppsättningen.

Naturligtvis — det behöver jag inte understryka, ty det har anförts av alla talare och det kommer att understrykas av de kvarvarande 30 talarna — skall all hänsyn tas till personalen vid utflyttningen. Det har sagts bättre än vad jag kan säga när man har refererat utskottets uttalande om vad alla de hänsynen också i själva verket innebär.

Jag vet inte om detta har tagits upp i någon av reservationerna, men jag tror att utskottets ledamöter varit ense härvidlag. Och detta är helt naturligt.

Jag utgår ifrån att det är få som är beredda att dra de konsekvenserna, om man tänker sig litet närmare in i problemställningen. Fru talman! Vi kommer att lägga ner all den ambition och energi vi kan prestera för att ge möjligheterna till en friktionsfri utflyttning och göra de hänsynstaganden som rimligen kan tas, men vi kan icke äventyra verkens funktionsduglighet ute på de nya orterna. Personalnämnder och organisationskommittéer som skall organiseras i samband med denna utflyttning kommer att få göra sina insatser. Här kommer självfallet personalorganisationerna och de berörda att vara direkt inkopplade i förhandlingarna och i verksamheten. När det väl en gång är beslutat att utlokaliseringen skall ske, är det självfallet att de anställda skall ha alla möjligheter att föra fram sina synpunkter, och ligger dessa inom möjligheternas ram skall de också tillgodoses. Jag skulle, fru talman, ytterligare vilja ta upp en fråga som har lite mer av principiell karaktär.

Vi kunde helt enkelt inte lägga fram förslaget. Men av och an kom debatterna upp, de låg där och gnagde, och det fanns en bestämd mening även hos den gamla riksdagen att en utflyttning, en lokalisering, borde äga rum. Jag minns framför allt en debatt som jag hade med den dåvarande centerpartistiske riksdagsmannen Torsten Andersson i Brämhult som var en av de ledande representanterna i första kammaren. Han anklagade mig för en viss ovilja, en viss slöhet — han använde kanske inte så brutala ord, men han anklagade mig i varje fall för att det inte hänt något på området. Jag minns att jag stod i bänken och sade: Vi skall faktiskt försöka göra någonting tillsammans, Det var innan denna utredning tillsattes och innan frågan hade framskridit dit den är i dag. Vad jag begärde av Torsten Andersson i Brämhult var att om staten gör sin insats, skall Torsten Andersson och övriga centerpartister hjälpa till och se till att detta inte blir en isolerad verksamhet från statsförvaltningens sida. Vi har nu koncentrerade till den kungl. huvudstaden rader av jordbrukarnas egna verk, den kooperativa jordbruksrörelsen, den affärsmässiga föreningsrörelsen i kooperativ form, bankverksamheten och mycket annat — allting ligger centraliserat i denna huvudstad. Jag kan kanske säga att jag har gjort litet av vad på mig ankom av de anspråk som Torsten Andersson ställde på mig. Men jag har ett intresse av att man från centerpartiets sida — och ni kan göra åtskilligt på denna punkt eftersom centerpartiet ändå har ett starkt inflytande i jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse — gör något för att få efterföljare i fråga om det goda exempel som staten här redovisat. Gör ni det, så bör det finnas möjligheter att på andra förvaltningsområden inom den privata industrin också få efterföljare. Lossnar det kan det ju tänkas att bollen eller stenen kommer i rullning. Och då kanske t.o.m., herr Jörn Svensson i Malmö kan få något större utbyte; han klagar ju på att detta är för litet för att man över huvud taget skall kunna tala om att det kommer att förändra utvecklingen, trenden, situationen. Det har använts en del starka uttryck, sade jag inledningsvis. I debatten har förekommit ord som tvångsförflyttning och livegenskap — jag tror att det var kapten Oskarson från Halmstad som använde det sistnämnda ordet. Har man varit kapten vid infanteriet i Halmstad bör man inte vara alldeles obevandrad i vad en förpliktelse att flytta på sig i statstjänst innebär.

Är det inte svårare att flytta ensam och verkligen känna sig utkastad? Det är inte alla som är funtade på samma sätt som herr Oskarson, som trivs med att gå omkring och vara ensam. Det kanske är svårare att bli utflyttad ensam och bryta upp sina personliga bekantskaper och förbindelser, som i långa stycken naturligtvis också har med arbetsgemenskapen att göra. Det bör rimligtvis vara lättare att flytta ut om kollektivet flyttar ut. Under sådana förhållanden — och det var kanske det som herr Oskarson innerst inne ville ha sagt, fast han sade det på ett olyckligt sätt — är det åtskilliga områden inom statsförvaltningen där denna förflyttningsskyldighet betraktas som en alldeles naturlig funktion av verksamheten och inte föranleder några klagomål. Jag hoppas att vi skall kunna sköta detta på det sättet att den uppfattningen kan bli naturlig även för de nu aktuella tjänstemännen. Ja, fru talman, det här var ett försök att i litet mer allmänna ordalag kommentera det mycket viktiga och intressanta förslag som vi i dag tar ställning till. Litet av en historisk händelse är det faktiskt. Det har i decennier talats om denna utflyttning, men det har stannat vid tal. Jag är litet ledsen för att det i dag i vissa inlägg har gjorts deklarationer om att i princip kan ingen ha något att invända, men, men, men — hanteringen har inte varit riktig. Låt mig allra sist säga att i den här första omgången har vi — det är fullt naturligt — börjat med de verk som är lättast att flytta ut, som ligger på längre distans från den centrala beslutandeverksamheten i Kungl. Maj:ts kansli. Det blir svårare i nästa etapp, vilket inte hindrar att vi angriper problemet också i dess andra etapp.

Eller skall jag fatta det så att utskottets betänkande håller; att det är regering och riksdag som avgör om utflyttning av det eller det verket skall ske och att diskussionen skall gälla under vilka premisser utflyttningen skall ske. Diskussionen med de anställda kommer alltså in efter det att beslutet har fattats om utflyttningen. Skall jag fatta det på det senare sättet är hela den här kritiken fullkomligt meningslös och malplacerad. Skall jag fatta det på det första sättet måste jag nog i ärlighetens intresse bekänna, fru talman, att då ser jag orimliga svårigheter att följa upp verksamheten i en andra etapp. Det tror jag är en besvikelse för många som har ansett att om man inte blir tillgodosedd från sina speciella synpunkter i den första etappen, så har det varit angeläget att lägga regeringen på minnet att dessa speciella områden och lokaliseringspolitiska bedömningar i varje fall bör bli aktuella i nästa skede av utflyttningsverksamheten. Det är således av ganska avgörande betydelse för den finansminister som skall hantera det här — och det är möjligt att det blir jag — om vi skall agera på samma sätt som hitintills. Om det är regering och riksdag som fattar beslut om ifall utflyttning av det eller det verket skall ske även mot en hundraprocentig opinion från personalens sida, då kan vi hantera den här verksamheten på samma sätt som hitintills. Är meningen en annan, då skall ni inte förvänta er några stora resultat av den andra etappen.

Fru talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret på interpellationen. Anledningen till min interpellation är de uppgifter som lämnades i samband med proposition nr 29 angående planerade statliga investeringar i Storstockholmsområdet under 1970-talets första hälft. Det är alldeles riktigt som finansministern konstaterar i interpellationssvaret att jag har ifrågasatt förenligheten av att det dels presenteras ett investeringsbehov på ca 1,5 miljarder, dels samtidigt föreslås utflyttning av statlig verksamhet från Storstockholmsområdet. Vad som för mig verkade uppseendeväckande var att beloppet för det beräknade investeringsbehovet var drygt fyra gånger högre än kostnadsbeloppet för den utlokalisering som föreslås i propositionen 29 och som vi nu behandlar i kammaren.

Finansministern har i interpellationssvaret försökt att i viss mån dela upp det beräknade investeringsprogrammet på olika sektorer. Bilden har blivit något klarare, men den är inte tillräckligt överskådlig. Finansministern säger att för perioden 1970 76 ingår i byggnadsstyrelsens lokalförsörjningsplanering ett investeringsprogram för nybyggnader i Storstockholmsområdet på ungefär 1,4 miljarder kronor. Om jag då delar upp detta belopp i olika delposter, så skulle 450 miljoner avse högre undervisning och forskning, varav övervägande delen gäller utbyggnad av Stockholms universitet i Frescati. Dessutom skulle ca 300 miljoner kronor avse investeringar för de affärsdrivande verken och ytterligare ca 300 miljoner hänföra sig till administrationsbyggnader för statlig förvaltning. De här tre delbeloppen gör tillsammans 1 050 miljoner kronor. Hela 350 miljoner kronor saknas dock fortfarande i den här delredovisningen som finansministern har lämnat. Beloppet är kanske inte stort om man ser på den totala investeringskostnaden i Storstockholmsregionen. Men jämför man med den beräknade utflyttningskostnaden enligt propositionen 29, så uppväger dessa bortglömda 350 miljoner mer än väl denna kostnad. Av dessa 1,4 miljarder har finansministern riktigt lyckats precisera endast 600 miljoner kronor — universitetet i Frescati och utbyggnad av Arlanda flygplats. Användningen av resterande 800 miljoner är, måste jag tyvärr konstatera, något svävande. Man får inget grepp över hur hög ambitionsnivån är hos regeringen beträffande satsningen på Storstockholmsregionen. Det är väl ett känt faktum att investeringar i förvaltningsanläggningar och liknande statliga investeringar i andra anläggningar spelat en betydande roll för befolkningsexpansionen i storstäderna. En sådan expansion ger direkt sysselsättning åt många människor, och därtill kommer de anställdas familjer. Men även indirekt ger en expansion av statsförvaltningen starka ökningar i sysselsättningen genom att statsanställda och deras familjer behöver tillgång till service i olika former. Det gäller kommunikationer, skolor, daghem, bostäder etc. Detta kombinerat med den ringa konjunkturkänsligheten i förvaltningen medför att förvaltningen får karaktären av en basindustri på den ort det gäller. Jag vet också att det för närvarande finns avancerade planer på att ytterligare öka koncentrationen i Stockholmsregionen. Den beryktade Regionplan 70 utgår ifrån att nära 90 procent av hela landets folkökning kommer att hamna i Stockholmsområdet. Även det statliga länsprogrammet utgår från en näst intill lika stark befolkningskoncentration till Storstockholmsregionen. Man planerar i dag medvetet för att öka Storstockholms andel av Sveriges befolkning. Jag vill säga att en sådan utveckling skulle vara katastrofal för Norrlandslänen, Den står också i uppenbar strid mot de uttalanden som gjorts av riksdagen under 1960 och 1970 beträffande önskvärdheten av att dämpa storstadstillväxten.

Nu säger visserligen finansministern i svaret att det inom byggnadsstyrelsen för närvarande pågår utredningar för att klarlägga i vilken utsträckning statsförvaltningens lokalbehov kan tillgodoses i lokaler som friställs vid den föreslagna utflyttningen. Men faktum kvarstår fortfarande att byggnadsstyrelsens prognoser är medtagna i Länsprogram 70. Detta ger en bekräftelse på investeringsbeloppets storlek i Storstockholmsregionen, vilket kan innebära en spekulation i en förhoppning om en kommande expansion.

Den skall påbörjas i år och vara slutbyggd 1975/76. Det har sagts att det gäller ett nytt polishus på Kungsholmen, och det skall bli 900 nya parkeringsplatser kring det här nya stora polishuset. En annan intressant siffra gäller postgirot, och frågan hör alltså under kommunikationsdepartementet. Man planerar att under åren 1970 74 bygga ut för i runt tal 40 miljoner kronor, och man avser att på samma område göra en etapptillbyggnad som kostar 60 miljoner kronor och skall påbörjas 1974/75. Jag tycker att de här siffrorna i viss mån bör kommenteras av finansministern, särskilt som man inte — jag har i alla fall inte kunnat göra det — i interpellationssvaret kan hitta täckning för dessa 350 miljoner i de 1,4 miljarder som redovisas i svaret. I detta sammanhang får man inte heller glömma bort personalfrågorna, Finansministern har ju speciellt varit inne på dem i ett rätt långt anförande, men jag tror det är mycket viktigt att man har en klar överblick över var i landet den statliga verksamheten skall bedrivas ur bl.a. personalsynpunkt. Vi får inte hamna i samma situation som under 1960-talet, då det byggdes lokaler för olika förvaltningar i Stockholm samtidigt som detta kanske betydde att personalen invaggades i tron att det aldrig skulle bli aktuellt med någon utflyttning. Jag skulle vilja göra en kort kommentar med anledning av att finansministern sade att centerpartiet skulle kunna påverka utflyttningen när det gäller de kooperativa företag som finns här i Stockholm. Personligen kan jag inte påverka dem, men jag tyckte det var litet förvånande att finansministern tog upp det här. Finansministern har ju en bakgrund bl.a. som jordbruksminister som gör att han borde känna till att det faktiskt inte finns någon verksamhetsgren här i landet som har decentraliserats så mycket som just jordbrukets producentkooperativa föreningsrörelse. Finansministern brukar inte gripa efter halmstrån, men här gjorde han det verkligen för att på något sätt klämma åt centern i decentraliseringsfrågan—utflyttningsfrågan. Medan jag är i talarstolen vill jag säga några ord om motionen 1305 som undertecknats av representanter för centern, folkpartiet och moderaterna i Norrbotten. Det gäller utlokaliseringen av SGU, Sveriges geologiska undersökning. Den reservation som avgivits i anslutning till motionen — nr 6 — har samlat sju av utskottets femton ledamöter. Vi begär i reservationen en förnyad utredning, inriktad på att SGU om möjligt i sin helhet omlokaliseras till Luleå. Utredningen skall givetvis ske inom den beräknade tidsram för utlokaliseringen som angivits i propositionen. Som framgår av propositionen föreslog den Sjönanderska lokaliseringsdelegationen att SGU i sin helhet skulle flyttas till Luleå. Som skäl för utflyttningen angav delegationen att SGU bedriver en omfattande verksamhet i övre Norrland. Lokaliseringsdelegationen fann dessutom att Norrbottens län utgör det kanske mest arbetsintensiva området för det fältarbete som berör kartläggning av fyndigheter. Men det viktigaste är givetvis huvudmotivet för lokaliseringsdelegationens förslag som också proposition nr 29 bygger på. Det är just behovet av regionalpolitiska insatser som bör ligga till grund — och som ligger till grund — för den proposition vi nu behandlar. Jag vill därför instämma i vad departementschefen säger i inledningen till propositionen: ”En bättre balanserad regional utveckling utgör ett av de centrala målen för den ekonomiska politiken. Syftet är att nå både ett effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser och ökad jämställdhet mellan människor i olika delar av landet.” Det är just detta som vi reservanter framhåller i reservationen 6, där vi säger att de allmänna regionalpolitiska motiven framträder med särskild styrka när det gäller Norrbotten. I detta sammanhang vill jag erinra om den målsättning som länsstyrelsen och planeringsrådet fastställde 1968 och som innebar att folkmängden inte kunde tillåtas sjunka under 258 500 personer totalt för länet fram till 1980. Länsstyrelsen och planeringsrådet anser det vara det minimital som måste uppnås, och det innebär att man för Norrbottens del fram till 1980 behöver 17 000 nya arbetstillfällen. De nya sysselsättningstillfällena måste troligen till stora delar tillskapas inom industrisektorn. Tillväxt av befintlig industri och inflyttning av mellanoch sydsvenska företag är det alternativ som finns, Om målsättningen skall kunna realiseras, måste tyngdpunkten läggas på den senare etableringstypen. Det skall vi givetvis då i Norrbotten tacka och ta emot. Men samtidigt måste man vara införstådd med att en region som baserar en stor del av sin tillväxt på denna företagstyp löper risk att bli alltför utpräglat enbart producerande. En utflyttning av statlig verksamhet, i detta fall SGU, skulle skapa ökad yrkesmässig differentiering inom mitt hemlän, Norrbotten, Detta tillsammans med att vi får en utbyggnad av den högre utbildningen och forskningen skulle också minska det regionala beroendeförhållandet. Tyvärr har finansministern försämrat Luleås möjligheter. Enligt propositionen skall nämligen Luleå få endast en mindre del av SGU, medan Uppsala erhåller huvudparten. Jag kan inte finna någon lokaliseringspolitisk omtanke bakom motivet för denna omfördelning. Därför vill jag ansluta mig till den skrivning som finns i motionen 1292, som har väckts här i kammaren i anledning av propositionen. Efter vad jag förstår är den motionen undertecknad av samtliga socialdemokratiska ledamöter i de fyra nordligaste länen, och däri sägs att de områden i landet som har det största behovet av kraftfulla insatser inom regionalpolitiken utan jämförelse är de fyra nordligaste länen. Jag vill understryka riktigheten i konstaterandet i motionen att finansministern vid utarbetandet av förslaget till utflyttning av statliga verk inte tillräckligt har beaktat det förhållandet att de största behoven finns i övre delen av landet. Det utmärkande för propositionen är att Norrland har blivit missgynnat i förhållande till utredningens förslag. För de fyra nordligaste länen föreslog nämligen utredningen en utlokalisering av 2 215 anställda, men i propositionen har antalet minskats till I 320. Detta har också helt riktigt påpekats i den socialdemokratiska motionen, Klyftan har ökat kraftigt.

Det är därför också min förhoppning att herr Nilsson i Östersund, som skrivit under motionen men inte biträtt utredningskravet i utskottet, är ett undantag i förhållande till de övriga socialdemokratiska motionärerna, Jag vill bara erinra kammarens ledamöter om att Luleå är ett realistiskt alternativ beträffande SGU. Skolväsendet i Luleå är väl differentierat och står på en hög nivå, servicen är väl utbyggd och flygförbindelserna med huvudstaden är goda. Det är bara ett fel med flyget, och det är biljettpriserna: de är alldeles för höga. Men som vi påpekat i motionen 1305 hoppas vi att det skall snart rättas till, så att vi får inte bara konsumentvänligare flygpriser utan också lägre biljettpriser på tåg. Jag vill understryka att det är mycket betydelsefullt att vi i Norrbottens län får ett mångsidigt näringsliv som kan möta olika påfrestningar. Jag skulle också vilja göra några kommentarer till vissa inlägg som har gjorts här. Herr Svensson i Malmö sade bla. att det talas om decentralisering men när det kommer till kritan för men ett språk i Luleå och kanske ett annat språk i Stockholm, Låt mig bara till herr Svensson i Malmö säga att jag inte alls kände mig träffad av det; det gjorde inte övriga centerpartister heller. Jag lyssnade med stort intresse för att få höra vad herr Svensson i Malmö skulle säga om SGU. Jag hörde ingenting om det. Jag tycker det finns tillfälle för honom att här i kammaren lämna en deklaration om hur han och hans parti ser just på lokaliseringen av SGU till Luleå. Utskottets vice ordförande försökte försvara utskottsmajoritetens ståndpunkt beträffande SGU. Han sade att man kommit till slutsatsen att en del skall till Uppsala och en del till Luleå. Jag tycker det hade varit rättvisare om utskottets vice ordförande hade sagt att huvudparten skall till Uppsala och en mindre del till Luleå. Vi har i reservationen 6 sagt: Låt oss utreda om det är möjligt att få allt till Luleå; visar det sig att det är omöjligt, kanske vi i alla fall kan få huvudparten till Luleå. Men utskottets vice ordförande vill inte vara med om den utredningen. Jag vill i det här sammanhanget också säga att centerpartiets representanter från Uppsala kommer att stödja reservationen 6 angående utredningskravet. Fru Hörnlund är inte inne, och jag skall inte ägna henne lång tid. Hon pratade om ortskriterier och gav det erkännandet åt centern att det var det enda parti som tagit klar ställning i den här frågan, och det är alldeles riktigt.

Det tror jag skulle lösa gåtan om centerns linje för Söderhamn åt henne, Fru talman! Jag skall avslutningsvis be att få yrka bifall till de reservationer som undertecknats av centerledamöter och i övrigt till utskottets förslag.
Fru talman! Interpellanten visar sig vara litet mer vetgirig än vad jag trodde, och jag skall försöka tillfredsställa honom på den punkten. Han säger att det står kvar 350 miljoner som han inte fått någon förklaring på. Nu går det till på det sättet att de olika ämbetsverken gör upp sina planer på byggnationer, och sedan har byggnadsstyrelsen att sammanfatta detta i en mer total lokalplanering. Huruvida denna kommer att realiseras eller inte är beroende av beslut av regering och riksdag. Men i dessa 350 miljoner, som interpellanten inte tyckte sig ha fått någon förklaring på, ligger bl.a. 185 miljoner för utbyggnad av Karolinska sjukhuset och 100 miljoner för ytterligare anläggningar för försvarets räkning. Det är de 300 miljonerna för lokalbehov som kan vara intressanta i den här frågan. Då kanske det bör uppmärksammas att för närvarande har vi på hyresbas ungefär 7 000 kontorsrum,
Fru talman! Det här gav kanske en klarare bild, eftersom jag fick reda på hur man skulle täcka även de 350 miljonerna. Men vad jag kanske närmast väntat mig var något slags kommentar från finansministerns sida när det gäller igångsättningen av den stora administrationsbyggnaden i kvarteret Kronoberg på Kungsholmen i Stockholm och de rätt stora investeringarna för postgirot i Stockholm. Det rör sig om investeringar på ungefär 100 miljoner kronor, och jag tycker att det inte är alldeles självklart att postgirot bör bygga sig fast i Stockholm. Det hade varit tacknämligt med en liten kommentar till detta.

Fru talman! Jag begärde ordet för kort genmäle när finansministern ställde en fråga till mig. På vilket sätt skall den kommande utlokaliseringen ske, frågade finansministern och fortsatte: Det återstår bara ett besked från utskottets ordförande om vad han menar när han är kritisk mot att det har brustit i kontakterna med personalen. Jag vill först slå fast att jag helt står bakom det utskottsbetänkande som jag har varit med om att utforma, nämligen att regering och riksdag skall fatta besluten. Vad skall man göra, undrade finansministern. Den första åtgärden tycker jag ändå är rätt självklar, nämligen att man slår upp företagsnämndskungörelsen, som finansministern själv har varit med om att utarbeta så sent som 1968. Där står det i 5 §: ”I fråga som är väsentlig för myndigheten eller dess anställda skall samråd och information ske i företagsnämnd för att taga till vara de anställdas erfarenheter och kunskaper och tillgodose deras intresse av insyn i myndighetens verksamhet.” Där har det brustit. Om finansministern vill skall jag nämna konkreta exempel på detta från protokoll som vi har antecknat i utskottet, där just dessa synpunkter verifieras. Finansministern citerade vad jag sagt om att vi här har ett typiskt exempel på att utredningen och förberedelserna inte har varit fullständiga. Det var riktigt återgivet av finansministern. Det gällde förläggningen av skogshögskolans forskningsdel till Umeå, Det är enligt min mening ett typiskt exempel. Det var därför jag anförde det, och det uttalandet står jag för. När man föreslår en lokalisering av en forskningsinstitution av detta slag till Umeå, är det en brist i utredningen att ingen forskarinstans fått yttra sig över detta förslag. Jag tycker att det hedrar finansministern att han inte presenterade någon vattentät argumentation för att brister här inte finns. På den punkten kan väl herr Sträng och jag vara ense om att det har varit brister i den första etappen av utlokaliseringen. Men jag vill tillbakavisa beskyllningen att det är fel att vi tar upp detta. Det är vår skyldighet, herr Sträng, att ta upp det. Det borde inte minst för finansministern vara värdefullt inför den kommande utlokaliseringen att lära av de fel som nu har begåtts.
Fru talman! Finansministern redovisade i sitt anförande hur ärendet har handlagts. Det var en lång lista. Den skall jag inte kommentera, men finansministern anser tydligen att därmed är all rättfärdighet uppfylld. Ja, det är finansministerns uppfattning, men den delas inte av vare sig personalorganisationer eller myndigheter, som utskottet har haft kontakt med, Eller vill herr finansministern påstå att alla de betänkligheter som har framförts från olika håll är prat i ogjort väder? Jag kan i så fall inte dela den uppfattningen. Det går inte, anser finansministern, att ta hänsyn till personalen vid utflyttning. Som bevis redovisar finansministern att av 30 verk var det endast två eller tre som var positiva, medan 27 eller 28 sade nej. Finansministern tillägger: Även ett hundraprocentigt motstånd kan man inte ta hänsyn till. Ja, herr finansminister, men vad nyttar då allt prat om medbestämmanderätt och medinflytande från de anställdas sida? Då tycker jag att vi skall sluta upp med att tala om sådant. Jag har fått den uppfattningen genom de kontakter vi har haft med personal och myndigheter att det finns goda förutsättningar för att nå samförstånd med myndigheter och personal i fråga om utlokalisering om man bara bemödar sig.

Fru talman! Finansministern åberopade min gode vän Torsten Andersson på Gotland för att försöka få grepp på centerpartiet. Jag vill på nytt erinra om vad jag tidigare i många sammanhang har sagt, nämligen att det är helt naturligt att såväl privat som kooperativ och statlig verksamhet skall flyttas ut, och däri naturligtvis inbegripet den kooperativa föreningsrörelsen, som lär ha 2 å 3 procent av sina anställda i Stockholm. Jag har också gjort mig underrättad om att en utflyttning kan bli beroende av finansministerns ställningstagande i vad gäller jordbruksnämnden, regleringsföreningar och andra institutioner. Jag hoppas att statsrådet är öppen för diskussioner, så att det blir möjligt att genomföra en flyttning i bästa samförstånd. Jag tror att det finns intresse för det. Här säger statsrådet att vissa av talarna i dag vill köpa sig avlat. Jag måste säga att jag verkligen inte upplever det så för min del. Jag har inte tagit orden tvångsförflyttning och livegenskap i min mun — jag hoppas att statsrådet har uppmärksammat det. Men jag har kritiserat att regeringen och statsrådet inte har haft de önskvärda kontakterna med personalen. Vi har inte kritiserat den Sjönanderska utredningen och de kontakter den har haft, utan vi har kritiserat frånvaron av kontakter enligt de principer som finns redovisade i företagsnämndskungörelsen från regeringen. Det har inte funnits någon information, enligt vad vi har fått oss delgivet i utskottet. Regeringen har företagit åtskilliga ändringar, som personalen inte har haft någon möjlighet att ta ställning till. Statsrådet frågade om vi är beredda att ta klar ståndpunkt i vad gäller samhällets rätt att besluta om förflyttning av personal och verk på det här sättet. Det står i betänkandet — och det är vi eniga om i utskottet — att den rätten aldrig kan ifrågasättas. Jag tror det är väsentligt att regeringen och finansministern gör detta klart för de personer och de verk det berör men samtidigt talar om vilka andra möjligheter personalen har. Det är sådan information som saknats, och jag tror att det är detta som har åstadkommit oron, Både TCO och SACO har sagt i utskottet — jag kan inte rannsaka deras hjärtan och njurar — att man accepterar utflyttningen men att man reagerar mot det sätt på vilket regeringen har handlagt personalfrågorna. Jag ber att få rekommendera läsning av s. 65 i utskottets skrivning — mitt på nedre halvan av sidan — där även den socialdemokratiska majoriteten framför mycket kritiska synpunkter på regeringens sätt att sköta personalfrågorna.
Fru talman! Så som finansministern ställer det personalpolitiska problemet börjar man mer och mer förstå, varför det har blivit så mycket gnissel bland personalen, Han framställer det så, att antingen underkastar sig regeringen personalen, eller också underkastar sig personalen regeringen — ”brödet eller klubban”, som en mexikansk diktator en gång brukade säga. Det kan ju tänkas att en dokumenterad beredskap att söka alternativa lösningar på vissa avsnitt, i stället för att alltid insistera på att begagna den makt som man i och för sig har, kan skapa ett bättre klimat inför en genomgripande förändring av det här slaget. Om man t.ex., innan man lägger fram en proposition, har löst de flesta eller många av de verkligt viktiga ekonomiska och sociala problemen för personalen, får propositionen antagligen ett bättre mottagande än om det kvarstår en mycket stor ovisshet.

Fru talman! Jag vill för herr Eriksson i Arvika understryka att innan frågan blev offentlig föregicks den av ett samrådsförfarande i företagsnämnderna, I alla de berörda verken träffade verkschefen sin företagsnämnd, och det skedde samtidigt för alla. Med ett material som satts i händerna på honom och utarbetats i kanslihuset gavs alla informationer. Först sedan företagsnämnderna var informerade offentliggjordes beslutet om vilka verk som skulle flyttas ut. På den senare punkten tycks efter den sista omgången alla vara överens om att den frågan icke var förhandlingsbar. Nu vet också alla som sysslat med detta att det enligt förslaget tar tre till fem år att göra utflyttningen. Personalen blev via företagsnämnderna informerad om detta. Den blev vidare informerad om att man skulle ta erforderliga hänsyn. De ledande i personalorganisationerna hade en möjlighet att träffa statsministern, finansministern, löneministern och inrikesministern för en diskussion om under vilka förhållanden personalfrågorna skulle hanteras, Detta skedde i god tid innan utflyttningsbeslutet blev offentligt. Hur mycket man än försöker att vrida och vända på detta kan man inte göra mer än vad som har skett. Därför menar jag att man bestämt måste avvisa den kritik som förts fram från en del håll. När herr Oskarson frågar, om man skall flytta ut ett verk där man får hundraprocentigt motstånd, så har jag svårt att se någon skillnad om man får 100-procentigt, 75-procentigt eller 50-procentigt motstånd bland de anställda, om det gäller ett verk som regering och riksdag anser att man lämpligen bör flytta ut. Nu låter det storslaget att Sara Lidman — som för övrigt är en personlig bekant till mig — åker till gruvarbetarna i Kiruna och talar med dem, medan Sträng talar till dem, Ett sådant påstående kanske i viss mån gör sig i en debatt på ett offentligt möte, men det har sannerligen inte mycket med verkligheten att göra,

Fru talman! Jag sade i mitt första anförande att all den information vi i utskottet har fått från alla de uppvaktningar som skett har varit av stort värde, Jag vill betyga detta på nytt igen. När jag lyssnar till finansministern får jag en känsla av att det hade varit av stort värde om även herr Sträng hade fått vara med om att lyssna till den information som vi har fått, eftersom herr Strängs och våra uppgifter inte sammanfaller. Det är varken mitt eller reservanternas påhitt att det har brustit i fråga om information. Det har framförts från en rad grupper. I mitt första anförande sade jag att vi från vårt håll slår fast att besluten inte får ske vid sidan om personalen utan under samverkan mellan ledning och personal. Detta främjar ändamålsenliga lösningar och skapar en positiv attityd. I TV-programmet i går kväll hörde vi gång på gång hur påståendet kom igen om att personalen liksom var förd vid sidan om, Nu säger herr Sträng: Vi har haft kontakter! Låt mig då bara få verifiera mitt påstående med ett enda exempel. Det gäller generaldirektör Rydbo i domänverket, som skildrar hur man flyttade ut hela gruppen statliga verk till Borlänge—Gävle-området. Man flyttade sedan över lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen till Jönköping. Generaldirektören säger i sin föredragning i utskottet: Ingendera av dessa förändringar har föregåtts av samråd med domänverket. Vid samtalsstunden i utskottet ställde herr Nilsson i Tvärålund en direkt fråga.

Det är en korrekt redogörelse för de kontakter som har varit. Det är beklagligt för så här går det inte till i vanliga fall, det kan jag försäkra,” Det är vad generaldirektör Rydbo säger, Detta är ett av de många exempel som vi har fått. Jag skulle kunna citera John Östlund i TCO och många andra, Jag tycker vi kan vara överens om, vill jag säga till sist, herr finansministern och jag, att i en kommande utlokalisering skall vi göra vad vi kan för att undvika dessa irritationsmoment.

Fru talman! Finansministern återkommer med redovisningen av den information som skedde innan utredningen blev offentlig. Det är ju inte den frågan vi diskuterar här, utan de kontakter som har skett under beredningsskedet i regeringen. Herr Eriksson i Arvika har gett ett av de exempel som vi har pekat på och som vi tar som utgångspunkt för en brist. Vi skall inte lägga sten på börda. Jag tror uppriktigt sagt att det blir bättre vid den fortsatta verksamheten på detta område. När jag nu ändå har tid ber jag att få läsa upp vad utskottet skriver i just det här avseendet, en skrivning som den socialdemokratiska majoriteten står bakom. Utskottets socialdemokrater och kommunister skriver så här: ”Utskottet vill först framhålla att statsmakternas rätt att bestämma om förläggningen av statlig verksamhet inte kan sättas i fråga.” Om detta är vi alla ense, även de icke socialistiska partierna. ”Detta bör”, fortsätter utskottet, ”dock inte utesluta att ett värdefullt samråd kommer till stånd i lokaliseringsfrågorna med berörd personal och verksledning. En sådan ordning är ägnad att främja ändamålsenliga lösningar i sakfrågan och skapa en positiv attityd hos personalen.” Jag tror uppriktigt sagt, fru talman, att finansministern har lärt av dessa erfarenheter, och vi får väl också säga att alla vi andra har lärt av erfarenheterna, varför vi får hoppas att den fortsatta utflyttningen kan ske med mindre friktioner. Jag vill än en gång peka på att när representanter från TCO och SACO var i utskottet uttalade man från båda organisationerna att man i princip var positiv till utflyttningen.
Herr talman!

Avsikten i mitt första inlägg var egentligen ingen annan än att jag ville ha hjälp i min övertalning som inte bara behöver inskränka sig till de statliga förvaltningarna. Jag får väl vara glad över att herr Nilsson i Tvärålund är beredd att ställa upp på min sida i det avseendet. Sedan vill jag säga till herr Eriksson i Arvika att när jag redovisar alla de diskussioner och alla de kontakter som har tagits med de anställda så är det en verifikation på att här har all önskvärd information ägt rum. Det har emellertid inte förändrat regeringens ståndpunkt när det var fråga om att flytta ut verken, trots att dessa inte ville flytta ut från Stockholm. Nu säger herr Eriksson att man också i utskottet har tagit emot dessa deputationer. Jag tillät mig att i mitt första inlägg gissa att dessa förmodligen inte kom för att prisa utskottet för detta förslag, utan de har haft helt andra synpunkter, nämligen att tala om svårigheterna, besvärligheterna och olusten att flytta ut. Nu har utskottet följt Kungl. Maj:ts förslag utan några som helst undantag. Vilket intryck har då herr Eriksson i Arvika tagit av de här uppvaktningarna? Vilken hänsyn har herr Eriksson och utskottet i övrigt tagit till de uppvaktandes ståndpunkter? Herr Eriksson och övriga utskottsledamöter har helt konsekvent och riktigt intagit den ståndpunkten att det är denna kammare som avgör om verket i fråga skall flytta eller inte flytta. Jag tror inte man vinner någonting med att inbjuda till förhandlingar i frågor som inte är förhandlingsbara. Så mycket har jag lärt under mitt liv som förhandlare att jag vet att sådan förhandling snarare ger mera olust efteråt än om man aldrig hade gett sig på den. När det gäller premisserna för utflyttningen, tiden för utflyttningen, omständigheterna kring utflyttningen förs det — som det har sagts i proposition och i utskottsbetänkandet — ständigt fortgående överläggningar, Och dem har vi ju god tid att föra eftersom vi har tagit tre till fem år på oss för utflyttningsarrangemangen.

Herr talman! Först vill jag deklarera min anslutning till propositionens principiella ställningstaganden vad beträffar utlokaliseringen av statliga ämbetsverk. I debatten har hävdats att en bättre metod för decentralisering skulle ha varit att delegera arbetsuppgifter och funktioner till länsförbund och distriktsenheter. Jag kan inte inse att dessa båda metoder — utlokalisering av hela verk och en längre driven delegering till regionala organ — behöver strida mot varandra. Självklart kan en delegering ske från den centrala förvaltningen lika bra om den ligger i Jönköping eller Umeå som om den ligger i Stockholm. Vidare skulle sannolikt erfarenheten visa att om man stannade vid enbart en delegering men lät centralförvaltningen ligga kvar i Stockholm då skulle man efter några år åter kunna konstatera att en betydande tillväxt hade skett vid den centrala förvaltningen. Därmed skulle således en av målsättningarna med decentraliseringen inte uppnås, nämligen den att minska trycket på Stockholmsområdet. Jag tycker också att propositionen och utskottet följer en riktig princip vid utlokaliseringen, när man eftersträvar en utflyttning gruppvis av ämbetsverken, så att verk som har nära kontakter med varandra lokaliseras till samma region. Men när man då granskar tillämpningen av denna principdeklaration blir man något konfunderad. Speciellt inkonsekvent har förvaltningar, ämbetsverk och institutioner inom jordoch skogssektorerna behandlats ur den här synpunkten, Det har sagts bl.a. av finansministern att goda skäl talar för att Jönköping bör bli landets skogsoch jordbrukshuvudstad,. Den uppfattningen har framförts i dagens debatt också tillsammans med en uppmaning från finansministerns sida att även jordbrukets egna organisationer bör följa upp det beslut som skall fattas i dag genom utlokalisering just till Jönköping. Det finns inte anledning för mig att upprepa de skälen. Låt mig bara konstatera att i såväl propositionen som utskottsbetänkandet föreslås att lantbruksoch skogsstyrelserna skall förläggas till Jönköping. Det är däremot högst förvånande att man inte i konsekvensens namn också förlagt domänverket till Jönköping. Verkets generaldirektör och personal har övertygande redovisat att Jönköping skulle vara den bästa orten vid en utlokalisering. De sakliga skälen har presenterats för samtliga riksdagsmän genom den stencil som delats ut tillsammans med generaldirektör Rydbos anförande vid hans föredragning inför inrikesutskottet. Inte minst visar de kartbilder som var med i stencilen hur domänverkets markinnehav fördelar sig på två regioner — en nordlig och en sydlig — och av redovisningen framgår hur den södra växer i ekonomisk "betydelse. Jönköping ligger i centrum av denna sydliga region medan det tyvärr måste konstateras att den nu föreslagna lokaliseringsorten, Borlänge, ligger i vad som brukar kallas domänverksöknen, dvs. den del av Sverige där verket har speciellt litet skogsoch jordinnehav. De nu mycket kortfattat redovisade skälen jämte en hel del andra, som jag av tidsskäl inte hinner gå in på, gör att reservationen 7 är mycket starkt motiverad, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den. Samma syn på den här lokaliseringsfrågan framförs också i det särskilda yttrandet nr 1 som tre ledamöter i inrikesutskottet står bakom. De anser dock liksom utskottsmajoriteten att de regionalpolitiska skälen för en förläggning till Borlänge-Falun-regionen har en sådan styrka att de måste tillmätas ett avgörande inflytande. Yttrandet tar emellertid upp ett resonemang som jag hoppas inte skall bli bortglömt i det fortsatta utredningsarbetet. Det påpekas fullt riktigt, tycker jag, att Kopparbergs län måste komma i fråga när nästa etapp av utlokalisering övervägs.

Det skulle i så fall, herr talman, kunna innebära att de regionalpolitiska skälen för en utlokalisering av statlig verksamhet till Kopparbergs län då kunde tillgodoses samtidigt som de obestridliga sakskälen för domänverkets placering i Jönköping fick vara utslagsgivande.

Herr talman! När jag hade läst igenom propositionen nr 29 hemföll jag för ovanlighetens skull till ett önsketänkande — att utskottet vid sin behandling skulle kunna bifalla propositionen utan reservationer. Detta var naturligtvis en orimlig tanke. Vi har fått ett digert utskottsbetänkande på 100 sidor, där utskottets hemställan omfattar inte mindre än 68 punkter. Till betänkandet har fogats 15 reservationer och fem särskilda yttranden, För egen del kan jag instämma i yrkandena om bifall till reservationerna nr 10, 12, 13 och 14, vilka berör personaloch utredningsfrågor, men ej i de i propositionen föreslagna lokaliseringarna. Övriga reservationer — och det gäller speciellt reservationerna nr 2 och 3 — kan jag däremot inte biträda, Men det ur min synpunkt olyckligaste ställningstagandet har inte föranlett vare sig reservationer eller särskilda yttranden. I stället har utskottet enat sig om att inte följa propositionens förslag om att förlägga TRU-kommitténs produktionsenhet och delar av Sveriges Radios utbildningsenhet till Norrköping. I stället anser man sig här inte beredd att träffa ett definitivt avgörande utan föreslår att förläggningen skall bli föremål för ytterligare utredning, varvid Umeå skulle bli ett alternativ. Jag har ingenting ont att säga om Umeå, men jag finner det mycket märkligt att man just beträffande dessa enheter vill föreslå Umeå. I propositionen, på s. 88, kan man nämligen läsa att TRU-kommittén bestämt avstyrker utflyttning till Umeå, På intet annat ställe i propositionen har så kategoriskt en tilltänkt ort fått ett så klart negativt svar från en berörd förvaltning som Umeå har fått i TRU:s uttalande.

Norrköping har nämligen haft en extra beredskap sedan 20 år tillbaka, Staden har från början av 1950-talet fram till våra dagar lidit av den textilkris som dragit fram över landet och som för Norrköpings del medfört att inte mindre än ett 60-tal textilföretag lagts ned och bortemot 4 000 personer friställts. Detta har drabbat Norrköping under en period, då dagens arbetsmarknadspolitik inte fanns. Därför måste stadens egna insatser tillgripas — i varje fall under de första 15 svåra åren, Dessa insatser har så småningom resulterat i nyetablering av industrier, varför antalet anställda inom industrin i Norrköping 1970 kunnat hållas på samma nivå som antalet var 1950. Men det har samtidigt fört med sig att Norrköpings situation i relation till andra kommuner kraftigt försämrats, såväl ekonomiskt som i fråga om sociala vådor. Man bör ha den bakgrunden klar, då man tar ställning i omlokaliseringsfrågan, och jag tror att regeringen har haft det då den skrev sin proposition. Herr talman! Jag anser att det är meningslöst att ställa något yrkande gentemot ett enigt utskott.